Herr talman! Regeringens proposition om fristående skolor innebär en förbättring av de fristående skolornas ställning. Den förändringen är värd att välkomnas. Men tyvärr andas både propositionen och utskottets betänkande fortfarande en misstro mot de skolor som står utanför det offentliga skolsystemet. Det föredragande statsrådet anför t.ex. att ”det för att en skola skall få statsbidrag inte räcker att den uppfyller förutsättningarna för godkännande för skolpliktens fullgörande”. Enligt vår uppfattning rymmer det här betänkandet många frågeställningar av principiell vikt — för de enskilda människorna, för vårt samhällssystem och för hur vi skall få ett skolväsende som är det bästa möjliga för landets elever. Inte i något av de här fallen kan man påstå att ett skolväsende som i praktiken är ett offentligt monopol är det bästa. Tvärtom finns skäl att hävda, att fristående skolor skulle vara bra för människorna, för vårt samhälle och för dynamiken och kvaliteten i vårt utbildningsväsende — och därmed bra för eleverna. Sverige har åtagit sig i internationella konventioner att tillåta existensen av fristående skolor under förutsättning att de uppfyller vissa grundläggande krav. I propositionen konstateras, i och för sig helt riktigt, att detta faktum — att de skall tillåtas — inte behöver innebära att man stöder dem. Men i praktiken gör man möjligheten att välja skola och skolform illusorisk om man förvägrar fristående skolor villkor som är någorlunda jämförbara med dem som gäller för det offentliga skolsystemet. Möjligheten att välja skola blir då verklighet endast för mycket privilegierade grupper, kanske olika etniska och religiösa grupper med särskilda engagemang och familjer där föräldrarna gör uppoffringar långt utöver vad andra föräldrar gör eller kan göra. En frågeställning som betänkandet väcker är därför om de rättigheter som Sverige har åtagit sig att ge medborgarna är något som enbart skall förbehållas vissa, eller om dessa rättigheter, som vi hyllar i konventioner, skall vara var mans egendom. Vi moderater vill att det skall finnas en reell möjlighet för barn och föräldrar i normala familjer att välja från det offentliga skolsystemet fristående skolor. Men majoriteten i utskottet vill förmena majoriten av svenska folket denna möjlighet och rättighet. Vi moderater menar att det borde vara en självklarhet att politiker verkar för att barn och föräldrar ges största tänkbara möjlighet att välja skola och skolform. Vi delar inte uppfattningen att någon diffus samhällsnytta står i motsatsställning till de enskilda människornas fria val. Tvärtom, i ett mänskligt samhälle är det fria valet, pluralismen, i allra högsta grad samhällsnytta. Vad det ytterst gäller här är om politiker skall styra stat och kommun i syfte att erbjuda människorna de bästa möjligheterna att styra över och utforma sina liv, eller om politiker skall styra inte bara över stat och kommun utan också över de enskilda människornas vardag. Mot den bakgrunden har vi moderater reserverat oss till förmån för en annan, mer positiv, syn på fristående skolor. Skälen är många. För det första skall människor själva kunna välja. Detta gäller inom en lång rad olika områden. Det gäller vården, och det gäller barnomsorgen, för att ta några exempel. Och det gäller skolväsendet. För det andra är Sveriges ekonomi ansträngd. Vi har all anledning att ta till vara de resurser och de idéer som privata initiativ kan innebära. Att öka utrymmet för konkurrenskraftiga alternativ är i sig en besparingsinsats som människorna själva vinner på. Det gäller inom många områden, såsom vård, barnomsorg eller som i detta fall skolor. Det är i det här sammanhanget bestickande att människor står i kö för att få ha sina barn i skolor som kostar dem själva uppoffringar och avgifter samtidigt som den totala elevkostnaden i dessa skolor är lägre än i de offentliga skolorna. För det tredje skulle dynamiken och vitaliteten i vårt skolväsende vinna på att olika alternativ kan existera. En valfrihet mellan olika skolor och skolformer innebär en ökad anpassning av skolväsendet till den enskilde elevens förmåga och läggning. Mångfalden ökar den kvalitativa anpassningen till individernas skilda intressen. Och möjligheten att välja innebär att man slipper vara prisgiven åt det som stat och kommun har att erbjuda. Det kan skapa en trygghet för elever, lärare och föräldrar, liksom ett gemensamt engagemang som tyvärr alltför mycket saknas i dag. För det fjärde skapar konkurrensen mellan olika skolor och skolformer nytänkande. Det är ett faktum att dagens offentliga skola har kommit att dra nytta av det nytänkande i pedagogiken som de enskilda skolorna stått för. Det nytänkandet måste stimuleras och stödas. Rätten att få välja skola, hushållningen med resurser, utvecklingen av de enskilda eleverna, relationerna familj-skola och den pedagogiska utvecklingen vinner på den valfrihet för de enskilda människorna som fristående skolor kan tillföra. Herr talman! Ett fritt och öppet samhälle har mycket att vinna på en öppenhet i utbildningssystemet, ett önskemål som propositionen inte tillgodoser. Trots detta tillstyrker vi regeringens förslag om kriterier för statsbidrag till fristående skolor samtidigt som vi i reservation 3 yrkar att regeringen återkommer med ett nytt förslag, där varje fristående skola som uppfyller skollagens krav för godkännande skall kunna erhålla statligt bidrag motsvarande högst de kostnader som staten har för elever i den offentliga grundskolan. I övriga reservationer, som jag alltså yrkar bifall till, hemställer vi om förbättringar av det nuvarande förslaget i enlighet med den mer positiva syn på fristående skolor och valfrihet som jag här har redovisat.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 10 behandlas regeringens proposition om skolor med enskild huvudman eller, som samlingsbeteckningen har blivit, fristående skolor. Till betänkandet finns fogat ett antal moderata reservationer som jag något skall kommentera i det följande. Den första reservationen gäller undervisningsspråket. Där säger reservanterna: ”I likhet med vad som numera gäller för grundskolan bör mål och riktlinjer för verksamheten anges, men detaljanvisningar undvikas. Krav på svenska som undervisningsspråk är oförenligt med denna princip.” Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att samma parti som häromdagen krävde centrala regler för hur kommunerna skall ordna elevernas frånvaroregistrering nu tycker att undervisningsspråket är en detalj som vi inte skall lägga oss i. En grundläggande förutsättning för att godkänna en fristående skola är att undervisningen i denna skola ger väsentligen samma kunskaper och färdigheter som grundskolan och att den också i övrigt svarar mot grundskolans mål. Då bör eleverna också få jämförbara kunskaper. Syftet med undervisningen är ju att förbereda eleverna för en tillvaro i det svenska samhället och att ge möjligheter till fortsatta studier eller till inträde i arbetslivet. Har man då bristfälliga kunskaper i svenska språket, får man ju sämre möjligheter till utbildning och sämre möjligheter i arbetslivet. Också i övrigt öppnar reservanternas förslag ett perspektiv som jag inte tror att de själva har insett vidden av. Jag måste i klartext fråga Gunnar Hökmark: Är verkligen kravet på svenska som undervisningsspråk en detaljanvisning? Även reservation 2 tangerar den föregående frågeställningen. Här har moderaterna bytt fot igen och anser att det är en statlig myndighet, länsskolnämnden, som i enhetlighetens namn skall besluta om godkännande och inte kommunerna! Alltså, först ett centralt beslut att skolan kan godkännas för skolpliktens fullgörande, och sedan får den fristående skolan själv, lokalt, avgöra på vilket språk undervisningen skall ske. Det är logik i den högre moderata skolan. I den tredje reservationen tar man upp det föreslagna statsbidragssystemet och säger att man till nöds kan acceptera detta tills vidare, men man begär samtidigt att regeringen skall återkomma med ett nytt, mer frikostigt förslag där bidraget motsvarar de kostnader staten har för eleverna i grundskolan. Detta låter ju kostnadsneutralt och bra, men så är det inte i verkligheten. Statsbidraget består till sin huvuddel av basresurser som i stort täcker lärarlönerna. Därtill kommer en elevrelaterad förstärkningsresurs och vissa tilläggsbidrag. Basresurser beräknas med en för varje påbörjat tjugofemtal elever på lågstadiet och en för varje påbörjat trettiotal elever på mellanoch högstadiet. Detta innebär i sin tur att statens kostnader i form av basresurser till den enskilda skolenheten oftast blir lika stora, oavsett om en eller annan elev skulle välja att gå i en fristående skola. Moderaternas förslag innebär således avsevärda merkostnader för statsverket, och det är väl inte precis den utvecklingen som moderaterna brukar bemöda sig om. Däremot påverkas de elevrelaterade kostnaderna och bidragen på ett annat sätt, och det är därför utskottsmajoriteten har anslutit sig till propositionens statsbidragsmodell. Reservation 4 ansluter till statsbidragssystemet och kräver en kortare kvalifikationstid än den föreslagna på tre år. Reservanterna säger att detta är ett så rigoröst krav att startandet av en fristående skola i realiteten omöjliggörs. Men det påståendet är väl litet förhastat. Om det vore sant skulle vi inte ha några fristående skolor alls i dag, och det har vi ju, eller hur Gunnar Hökmark? Utskottsmajoriteten tycker att det här är en väl avvägd kvalifikationstid för att man skall kunna göra en riktig bedömning av en skolas verksamhet. I det här avseendet förefaller inte moderaterna vara lika noga med den kvalitet som man eljest säger sig vilja slå vakt om i skolan. I den femte reservationen som moderaterna presterat gör man upp med den kommunala självstyrelsen. Kommunerna skall av staten åläggas att ge bidrag till de fristående skolorna, om moderaterna får råda. Redan i dag ger många kommuner bidrag till fristående skolor motsvarande de rörliga kostnader som eleven i annat fall skulle ha förorsakat i hemortskommunen. Men vi från majoriteten är inte beredda att gå med på en lagstiftning som tvingar kommunerna till detta. I reservation 6 slutligen vill man att riksdagen skall göra ett uttalande om att valet av skolgång i en fristående skola ankommer på föräldrarna och deras barn. Utskottet å sin sida har slagit fast att samhället måste respektera att det finns enskilda människor som vill driva och utnyttja fristående skolor. Därmed behövs det såvitt vi kan se inte något uttalande av den innebörd som reservanterna förespråkar. Ett framsteg kan dock noteras med anledning av den sista reservationen. Här talas om föräldrar och deras barn. Alltför många som har deltagit i den offentliga debatten om de fristående skolorna har hävdat föräldrarätten men glömt att det också handlar om barnens rätt.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

Herr talman! Det faktum att man vill ha enhetliga regler för frånvaroregistrering innebär inte att man samtidigt skall kunna ge människor möjlighet att välja för dem viktiga saker. Det är som Larz Johansson säger, att frågan om vilket språk man skall få undervisning i inte är någon detalj, utan det är viktigt för människor att få möjlighet att välja. Det är en typ av trygghet som man inom det offentliga skolsystemet försöker tillgodose bl.a. genom hemspråksundervisning, och jag kan inte inse varför man inte borde ge också föräldrar och barn en möjlighet att välja fristående skolor. Men den elementära frågan när det gäller Larz Johansson är om han vill ha fristående skolor, om han tycker att det är bra med sådana. Vad han egentligen gör när han angriper reservationerna är att han förvägrar människor möjligheten att välja fristående skolor. Det kunde vara bra att visa litet mera ödmjukhet inför alla de människor som vill ha en möjlighet att välja olika typer av skolor. När vi säger att länsskolnämnden skall svara för godkännande av fristående skolor bygger vi det dels på att fristående skolor ofta har en vidare rekrytering än inom den enskilda kommunen, dels på att det förekommer missbruk och godtycke när det gäller att ge fristående skolor en chans. När det gäller det statliga stödet till fristående skolor gömmer sig Larz Johansson bakom en rad av teknikaliteter, då i stället det rimliga att diskutera här i Sveriges riksdag borde vara hur vi skall göra för att med teknikaliteter se till att människor får största möjlighet att välja mellan olika skolor. Än en gång kommer frågan: Vill Larz Johansson ha fristående skolor? Vill han att enskilda föräldrar skall ha möjlighet att välja fristående skolor? Som det nu är slår han vakt om det privilegium som finns för ett fåtal människor, för en minoritet i Sverige, som har råd och som kan satsa genom ett eget engagemang, att välja fristående skolor för sina barn. Det är ett privilegiesamhälle av den arten han slår vakt om. Vi vill i stället se till att denna valfrihet kan bli möjlig för normala familjer. Vad är det för fel i att även vanliga människor kan ges möjlighet att välja fristående skolor för sina barn? Till sist, Larz Johansson: Jag tycker det är rätt rimligt att förutsätta att det är barn man talar om när man talar om fristående skolor. Det är faktiskt barn vårt skolsystem syftar till att ta vara på. Då är det också bra om man respekterar det faktum att barn är olika och att det därför kan finnas behov av olika skolor, olika skolformer, olika pedagogiker. Därför tycker jag också att man bör ge människor största möjliga förutsättning att välja mellan fristående skolor. Där går skiljelinjen mellan det som Larz Johansson förespråkar och det som vi moderater vill åstadkomma.
Herr talman! Språket är ingen detalj, säger Gunnar Hökmark, men det står i reservationen att kravet på svenska som undervisningsspråk hör till den typ av detaljanvisningar som är oförenlig med grundskolans principer. Sedan frågar Gunnar Hökmark om jag vill ha fristående skolor över huvud taget. Propositionen ligger ju här. Det är den vi diskuterar. Det är den som öppnar möjligheter för människor att starta och driva fristående skolor. Den ger också möjligheter att få statsbidrag för den verksamheten, om den uppfyller vissa givna villkor. Men såvitt jag förstår är Gunnar Hökmark beredd att tumma på de kraven i ganska hög grad, och då blir jag genast litet mer tveksam. Att jag, samtidigt som jag tycker att det är rimligt att ge de människor som så önskar den här friheten, också slår vakt om det skolväsende som samhället erbjuder kan möjligen bero på att jag har en något annan syn på det skolväsendet än den som Gunnar Hökmark gav uttryck åt i sitt första anförande, där han sade att människor inte skall vara prisgivna åt den skola som samhället erbjuder. Man kan faktiskt fråga sig om moderata samlingspartiet inte har haft något med utvecklingen av skolväsendet här i samhället att göra. Någon gång, i varje fall under den senaste sexårsperioden, har man väl i någon liten mån varit med om att påverka skolan. Att då beteckna det skolsystemet som något som människor skulle vara prisgivna åt låter inte särskilt uppmuntrande. När det gäller det statliga stödet gömmer jag mig ingalunda bakom teknikaliteter. Men vi har ett statsbidragssystem som ger vissa effekter, och det förslag som moderaterna har redovisat i reservationer och som Gunnar Hökmark nu har talat om leder ofrånkomligen till att statsverket får ökade kostnader. Då är min enkla lilla fråga: Gäller inte den vanliga sparsamheten för moderaterna längre?
Herr talman! Jo, den sparsamheten gäller. Det är därför som vi också ser fristående skolor som en möjlighet. Som jag sade i mitt inlägg är det faktiskt bestickande hur många människor som står i kö för att få betala avgifter och göra uppoffringar för att kunna ha sina barn i fristående skolor samtidigt som elevkostnaden i dessa ofta är väsentligt lägre än i det reguljära skolväsendet. Så till detta med att människorna är prisgivna. Vi moderater vill att det skall finnas en valfrihet i skolan, men den valfriheten behöver inte enbart vara beroende av att politiker beslutar om hur den exakt skall se ut, utan den kan också vara beroende av hur de enskilda människorna, föräldrarna och barnen, vill utforma den. För några veckor sedan var det i en av våra större tidningar en artikel skriven av föräldrarna till ett barn som var ambitiöst och begåvat men som blev mobbat i den skola som han gick i. Föräldrarna såg ingen möjlighet att förändra denna situation, eftersom de hade enbart en skolform att tillgå. De kunde inte byta skola eller skolform. Det är en prisgivenhet, som vi borde göra någonting åt. Människor skall kunna känna den tryggheten att de kan välja en annan skolform. När det gäller statsbidragen anser Larz Johansson uppenbarligen att vi har ett skolsystem där eleverna är till för att finansiera skolorna. Vi moderater anser att vi skall ha ett skolsystem där skolorna är till för eleverna. Det är därför som vi vill slå vakt om fristående skolor.
Herr talman! Det sista var väl ändå litet väl enkelt, Gunnar Hökmark. Vi har ingalunda ett statsbidragssystem som är till för att eleverna skall finansiera skolor. Men vi har ett statsbidragssystem i detta land. Om Gunnar Hökmark skall fortsätta att argumentera på detta sätt, kanske det är lika bra att han försöker lära sig åtminstone de fundamentala grunderna i detta statsbidragssystem. Även om elevkostnaderna i de fristående skolor som i dag finns är lägre än i det reguljära skolväsendet är det inte detta som vi diskuterar med anledning av era reservationer, utan det är vilka kostnader som statsverket skulle åsamkas om ni fick er vilja igenom. Med det statsbidragssystem som vi har — och jag har inte tidigare hört att några moderater har velat ändra på det — skulle det innebära betydligt ökade kostnader för statsverket. Då kan man inte föra resonemanget på det sätt som Gunnar Hökmark gör.

Herr talman! Jag har med anledning av proposition 1 väckt en motion som går ut på att Ekebyholmsskolan i Rimbo skall få statsbidrag. Ekebyholmsskolan har bedrivit sin verksamhet sedan 1932— den firade 50-årsjubileum för några veckor sedan. Skolan ägs av Adventistsamfundet. Skolan erhöll realexamensrättigheter 1955, studentexamensrättigheter 1964, tillstånd att bedriva 3-årigt högstadium 1965 och tillstånd att bedriva lågoch mellanstadium 1971. Skolan kan ta emot 115 internatelever. Dessutom kommer elever från den närmaste omgivningen. Föräldrar från bygden sänder sina barn till skolan, och de fäller mycket goda omdömen om skolan, framför allt därför att det är en lugn miljö och god ordning i skolan. En del föräldrar i bygden uppskattar det så mycket att de betalar de extra skolavgifterna och skjutsar sina barn till skolan med egna bilar för att barnen skall få möjlighet att gå i Ekebyholmsskolan. Sedan eleverna har betalat sina skolavgifter får Adventistsamfundet, som äger skolan, tillskjuta avsevärda belopp för att täcka underskottet, som uppgår till ungefär 2 milj.kr. om året. Det betyder att varje adventist i detta land som tillhör samfundet offrar över 500 kr. per år av egna medel för att skolan skall ha möjlighet att fortsätta sin verksamhet. Samtidigt får de med sina skatter vara med om att bekosta andra skolor. Det är inte rättvist. Skolan har år efter år sökt statsbidrag, men man har fått avslag. Ingen har kunnat påstå att skolan är dålig i något avseende. Norrtälje kommun har yttrat sig mycket positivt. SÖ har menat att skolan har mycket god standard i såväl pedagogiska som sociala och lokalmässiga avseenden och har förordat att skolan skulle få statsbidrag. Ekebyholmsskolan är den enda internatskola som står under statlig tillsyn som inte har fått statsbidrag. Det är svårt att förstå varför just den skolan skall tvingas till ett sämre ekonomiskt läge än andra liknande privatskolor. Jag har vid flera tidigare riksmöten väckt motioner om att Ekebyholmsskolan i Rimbo måste få statsbidrag på samma sätt som de andra privata internatskolorna. Det svar som riksdagen har givit på de motionerna under senare år har varit att man skulle invänta resultatet av utredningen om enskilda skolor. Nu har den utredningen blivit klar. Den har remissbehandlats, och den har föranlett den proposition som nu är föremål för behandling. Vad säger då utskott och reservanter i det betänkandet som vi nu har att behandla? I reservation 3 sägs att i ett sådant system som reservanterna förordar kommer exempelvis den i motion 1982/83:11 behandlade Ekebyholmsskolan att utan särskild prövning kunna få statsbidrag. Det är klartext i reservationen. Men utskottsmajoriteten skriver så här: ”Beträffande förslaget i motion 1982/83:11 att ge Ekebyholmsskolan i Rimbo statsbidrag hänvisar utskottet till vad utskottet i det föregående har anfört om villkoren för statligt stöd.” Uppriktigt sagt är det resonemanget enligt min mening rätt diffust. ”Vidare kan hänvisas”, säger utskottet, ”till propositionen .” Jag har läst sidan 41 i propositionen flera gånger, och jag vet inte vad det är man hänvisar till på den sidan. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman vad det i klartext är för någonting som utskottet hänvisar till. Ekebyholmsskolan har under många många år blivit illa behandlad. Med tanke på alla de goda vitsord skolan har fått — av den lokala skolstyrelsen, av länsskolnämnden, av skolöverstyrelsen och av föräldrar och barn — anser jag att det är självklart att skolan skall ha del av statsbidraget, särskilt som det nu blir andra regler för detta och såvitt jag förstår generösare regler. Då finns det ännu mindre skäl till att just den här skolan skall skiljas ut och inte få del av statsbidraget. Jag tycker att det är helt riktigt som man skriver i reservationen, att skolan skall ha statsbidrag. Larz Johansson hävdade nyss att det inte bara handlar om föräldrarnas rätt när det gäller privata skolor utan att det även handlar om barnens rätt. Ja, det tycker jag också är riktigt. Det är klart att barn kan vantrivas i privatskolor lika väl som i skolor med kommunal huvudman — det finns exempel på båda hållen. Men jag känner till exempel på att barn som går i Ekebyholmsskolan har undrat om inte sommarlovet var slut snart, så att de fick börja skolan igen. Det tyder på att de trivs väldigt bra i skolan. Det finns säkert liknande exempel från andra skolformer, och det finns säkert exempel också på barn som vantrivs, men låt oss inte generalisera. Låt oss öppna möjligheten för föräldrar och barn att välja de skolformer de vill. Jag hoppas verkligen att det slutar med att Ekebyholmsskolan får sitt statsbidrag på samma sätt som andra liknande skolor. Men jag vill höra vad utskottets talesman säger om detta. Vill man ge Ekebyholmsskolan statsbidrag? Vad är det man hänvisar till i utskottets betänkande när det gäller Ekebyholmsskolan? Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna. De är klara ställningstaganden.
Herr talman! Jag noterar att också Allan Åkerlind förordar det något generösare statsbidraget — det som vi nyss har diskuterat och som skulle innebära de nämnda merkostnaderna. På den direkta frågan om hänvisningen vill jag svara att det mitt på s. 41 i propositionen finns en rubrik Skolor av andra slag. Därunder finns det i sin tur hänvisning till de alternativa förutsättningar för statsbidrag som föredraganden angett i det föregående. Vidare sägs det i klartext i propositionen att frågan huruvida en fristående skola skall få statsbidrag på någon tredje grund bör underställas riksdagen i varje särskilt fall. Det är vad som också fortsättningsvis kommer att gälla för Ekebyholmsskolan.

Herr talman! Får jag börja med att säga att jag delar Allan Åkerlinds uppfattning när det gäller Ekebyholmsskolan i Rimbo. Jag hoppas att den skolan skall kunna få statsbidrag. I detta betänkande slår ett enigt utskott fast principen om möjligheten att starta fristående skolor som vänder sig till skolpliktiga barn. Likaså föreslår ett enigt utskott att det bör finnas ett visst utrymme för statsunderstödda fristående skolor. När det gäller förslaget om principen för fristående skolor och stödets utformning är socialdemokraterna, centern och folkpartiet ense. Betydelsen av det bör inte underskattas. Utskottets förslag innehåller klara förbättringar för de fristående skolorna. Då förutsätter jag självfallet att framställningar till regeringen om statligt stöd kommer att behandlas i den anda som återspeglas i det här betänkandet från utbildningsutskottet. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! För alla dem som i olika sammanhang har engagerat sig för att skolor med alternativ pedagogik skall kunna få ett stöd från samhället är naturligtvis det beslut som kammaren snart kommer att fatta smått historiskt. Det innebär ju att vi på det här sättet har fått en accept på att dessa skolor bedriver en verkligt samhällsnyttig verksamhet. Nyttan av den verksamhet som dessa skolor bedriver är utan tvivel betydande. De är ett viktigt forum för nya pedagogiska idéer, som kan omsättas på ett mer konsekvent sätt under friare former än vad som kanske är möjligt inom det samhälleliga skolsystemet. På det sättet får vi också många värdefulla impulser, som skolsystemet i övrigt har dragit nytta av och kommer att kunna dra nytta av i framtiden. På de platser i landet där dessa skolor finns skapar de ett element av valfrihet, som naturligtvis måste upplevas som positivt. Därför är det väldigt viktigt att vi nu har fått förbättrade möjligheter för samhället att stödja de här skolorna. Det är viktigt att vi i tillämpningen samtidigt slår vakt om den pedagogiska frihet som ju är den speciella tillgången för de fristående skolorna. Jag sade att det var fråga om ett historiskt beslut, men egentligen togs det första steget redan för ett år sedan. Det var då som regeringen på förslag av dåvarande utbildningsministern Ulla Tillander föreslog riksdagen och fick stöd för ett överlevnadsbidrag för de skolor vi har med alternativ pedagogik, framför allt Waldorfskolor, därav många var direkt hotade ekonomiskt, eftersom samhällets stöd drog ut så långt på tiden. Nu har vi alltså fått ett statligt bidragssystem i mera permanent form. Det är klart att man kan tycka att detta bidragssystem skulle vara generösare ur den ena eller den andra synvinkeln. Sådana önskemål kan man alltid ha. Men det är en sak som jag tycker är viktigare — och det var också Jan-Erik Wikström inne på för en stund sedan. Det är den breda politiska förankring som detta bidragssystem har fått genom att det faktiskt inte är någon i kammaren som har yrkat avslag på propositionens förslag. Jag tror att det är en väldigt stor tillgång för de fristående skolorna att vi kan besluta om ett bidragssystem i så stor enighet att stödet inte blir beroende av vilken majoritet som råkar finnas i denna kammare vid olika tider framöver. Naturligtvis kan man sedan tillägga att det på detta område, lika väl som på andra områden, alltid finns utrymme för ytterligare steg och förbättringar. Vilket utrymme som kommer att finnas för detta får naturligtvis framtiden utvisa. Herr talman! Jag vill mot den här bakgrunden yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Att jag tar till orda vid denna sena timma, när flertalet kammarledamöter hellre vill slumra än lyssna, beror på att jag själv är engagerad när det gäller fristående skolor. Jag är inspektor för en helt fristående skola. Jag kan redan nu tala om att den ur kostnadssynpunkt belastar staten väldigt litet. Larz Johanssons tal om att de fristående skolorna innebär en särskilt stor kostnad för staten är därför helt gripet ur luften. Larz Johansson har litet svårt att läsa rätt innantill, även om han har gått i någon skola, förmodligen icke i någon alternativ skola utan i den enda obligatoriska som vi har i detta land. Det står nämligen att eleverna skall få kunskaper i svenska språket och de kunskaper om de svenska förhållandena som de behöver. Men det kravet behöver inte medföra att undervisningen skall ske på svenska. Svenska skall inte ens till övervägande del vara undervisningsspråket. Vi anser att det från elevernas synpunkt är en detaljföreskrift att säga vilket språk det skall vara, för dessa elever är i regel tvåspråkiga. Ur deras synpunkt är det alltså en detalj om man talar engelska, franska eller tyska. Det vet alla som har träffat sådana elever. Därför är det inte alls tal om att det är en detalj i och för sig att man skall tala svenska. Vidare reagerar jag mot Larz Johanssons påpekande att vi inte kan tillstyrka förslaget om en kvalifikationstid om tre år. Vi säger att det är ett så rigoröst krav att startandet av fristående skolor i realiteten omöjliggörs. Detta föranleder Larz Johansson att fråga hur vi då över huvud taget kan ha några fristående skolor. Jo, av den enkla anledningen att de har kommit till långt tidigare. Förhållandena är sådana att det i Sverige under senare år, jag tror de senaste 10-15 åren, mig veterligt startats endast en fristående skola, nämligen Vasaskolan i Göteborg, som bygger helt på enskilda bidrag och som inte får något statligt stöd över huvud taget. Denna företeelse är unik. Om man vill främja möjligheter till val mellan olika skolor — det har angivits olika skäl till att de pedagogiskt varit mycket framgångsrika — så finns det, herr talman, all anledning att ansluta sig till reservanternas yrkande.
Herr talman! Jag tror att det är så att jag kan läsa innantill, och jag tror också att jag kan lägga ihop två och två. Jag noterar att det är det förslag till ett annat statsbidragssystem som moderaterna förespråkar som skulle förorsaka statsverket högre kostnader — inte de fristående skolor som finns i dag och som inte har något statsbidrag alls. Det kan jag också räkna ut. Hugo Hegeland behöver inte påpeka att de är billigare för staten — det är självklart. Det vi här diskuterar i dag är dels det statsbidragssystem som propositionen har föreslagit, dels det frikostigare statsbidragssystem som moderaterna förordar. Nu är det den tredje moderaten som har varit uppe i den här debatten och tyckt att vi visst skall kunna spä på statens utgifter ytterligare, det kan väl ändå inte vara så farligt. Jag har inte på något sätt kontrollerat uppgifterna, men jag undrar om det var alldeles korrekt som Hugo Hegeland påstod. Om jag inte minns alldeles fel, är det väl så att merparten av Waldorfskolorna faktiskt har kommit till under den senaste tioårsperioden.
Herr talman! Mig veterligt har inte merparten av Waldorfskolorna tillkommit under den senaste tioårsperioden. Sedan vill jag påpeka att totalkostnaden för de fristående skolorna är klart lägre än för de obligatoriska skolorna. Ur den synvinkeln är det bara fråga om en rättvisare fördelning av anslagen till undervisningen i Sverige. Det är därför som vi yrkar att man skall göra en omfördelning mellan obligatoriska och fristående skolor.
Herr talman! Vi skall väl inte tvista om huruvida det var merparten eller inte. Men nyss var det enligt herr Hegelands uttalande ingen skola som hade tillkommit. Vi kan alltså ändå vara överens om att det har tillkommit fristående skolor också under den senaste tioårsperioden.
Herr talman! Tvärtom exemplifierade jag och nämnde Vasaskolan i Göteborg som en skola som har tillkommit under senare tid tack vare enskilda ansträngningar och som inte har fått ett öre från staten. Ett trygghetspaket

Herr talman! Jag vill först deklarera att jag inte kommer att ställa något yrkande. Med anledning av tre motioner som väcktes under den allmänna motionstiden av centern, socialdemokraterna och moderaterna om ett trygghetspaket för skogsbrukare har riksdagen att besluta om jordbruksutskottets betänkande 1982/83:5. Utskottet är helt enigt när det hemställer om att ge regeringen till känna att det vore värdefullt om även de verksamma skogsbrukarna kunde erhålla den trygghet som erbjuds genom arbetsmarknadsförsäkringarna. I ett särskilt yttrande har centern, moderaterna och folkpartiet velat framhålla att det vore lämpligt att ta de 15 milj.kr. som den årliga premien kan beräknas till från intäkterna av skogsvårdsavgifterna. Dessa har höjts från 0,09 Joo för några år sedan till 0,5 Jo nu. Tillsammans med de höjda fastighetstaxeringsvärdena har det för många fastigheter inneburit en höjning av skogsvårdsavgifterna med 2 000 96 och mer. De sammanlagda inkomsterna från dessa är större än utgifterna till förmån för skogsbruket. Denna måttliga merutgift på 15 milj.kr. torde, som vi säger i vårt särskilda yttrande, mer än väl täckas av skogsvårdsavgiften med nuvarande uttag. Herr talman! Jag har bara velat påpeka att vi är för ett trygghetspaket för skogsbrukarna, men mot en höjning av skogsvårdsavgifterna, eftersom detta är obehövligt.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande, som vi nu behandlar, avser, som Kerstin Andersson sade nyss, ett s.k. trygghetspaket för skogsbrukare. Till grund för betänkandet ligger tre motioner i vilka framhålls att i stort sett alla förvärvsarbetande omfattas av avtalsbundna s.k. AMF-försäkringar. Dessa utgör, som framhålls i betänkandet, ett väsentligt komplement till socialförsäkringssystemets olika ersättningar. Sedan 1978 har också lantbrukarna ett avtal om motsvarande försäkringsskydd, däremot inte skogsbrukarna. Därför föreslår motionärerna att trygghetspaketet för lantbrukare utvidgas till att gälla även för skogsbrukarna och att försäkringen finansieras via skogsvårdsavgifter. Det har bedömts att ca 30 000 skogsbrukare årligen arbetar längre eller kortare tid i sitt skogsbruk, och utskottet har för sin del ansett det av stort värde att det här problemet blir löst. Av samma uppfattning är också skatteutskottet, som i ett yttrande framhåller önskvärdheten av att problemet får en snar lösning. Skogsstyrelsen har också pekat på att förbättrad social trygghet för skogsbrukarna kan utgöra ett led i en ökad självverksamhet och därmed också medföra ett ökat utbud av virke från det privata skogsbruket. Skogsstyrelsen liksom domänverket har gjort vissa invändningar mot förslaget till finansiering, men utskottet delar motionärernas uppfattning att försäkringskostnaderna, vilka uppskattas till ca 15 milj.kr. per år, finansieras genom ianspråktagande av skogsvårdsmedel. Alla bör vi ha ett intresse av att avverkningsnivån höjs, och jag tror att en ökad trygghet, som erbjuds genom arbetsmarknadsförsäkringarna, kan öka aktiviteten hos de självverksamma skogsägarna. Den kategori det här är fråga om är inte yrkesverksam och omfattas heller inte av lantbrukarnas trygghetspaket. Jag nämnde tidigare hur viktigt det är att de självverksamma skogsbrukarna medverkar till att avverkningarna hålls på en hög nivå. Detta gäller givetvis också självverksamhet i fråga om skogsvård där den skogsvårdslag, som nu har varit i bruk i snart ett år, ställer väsentligt ökade krav på alla som äger skog. Skall vi kunna leva upp till de krav som ställs i den nya skogsvårdslagen t.ex. vad gäller röjning, gallring, återbeskogning av kalytor osv., måste självverksamheten i det svenska skogsbruket öka. Vi kan nämligen aldrig Ett trygghetspaket räkna med att skogsvårdsstyrelsens personal, entreprenörer och andra skall kunna räcka till för att vi skall kunna komma ifatt den stora eftersläpning som råder på många håll i landet i fråga om skogsvård. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till vad utskottet sagt i det här ärendet och tycker också att det är riktigt att premierna skall betalas via skogsvårdsavgiften. I anledning av det särskilda yttrande som är fogat till utskottets betänkande och som Kerstin Andersson här berörde framhålls att den utgift det här är fråga om torde kunna täckas med den skogsvårdsavgift som nu tas ut. Jag vill med anledning av Kerstin Anderssons anförande bara kort säga att framtiden väl får utvisa huruvida den nuvarande skogsvårdsavgiften är tillräcklig för att täcka alla de utgifter som uppstår om vi vill åstadkomma en effektivare skogsvård och en solidarisk virkesförsörjning. Det blir frågor som vi får tillfälle att återkomma till när regeringen presenterar den ambitionsnivå för den svenska skogsnäringen som vi från vårt parti i olika sammanhang pläderat för.

Herr talman! Interpellation 1982/83:37 av Paul Lestander, daterad den 18 november 1982, om sysselsättningen i järnmalmsorterna kommer att besvaras den 17 januari 1983. Arbetet med statliga sysselsättningsåtgärder för malmfältskommunerna pågår för fullt i regeringskansliet. Interpellationen berör flera departements och flera statsråds ansvarsområden, varför det senare kommer att avgöras vilket statsråd som den 17 januari skall besvara interpellationen.

Herr talman! Sten-Ove Sundström och Oswald Söderqvist har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att förhindra en ökad utförsäkring från arbetslöshetskassorna. Utförsäkringen från de erkända arbetslöshetskassorna har ökat oroväckande under de senaste åren. Från olika håll har framförts krav på att detta problem skall lösas genom att ersättningsperioderna förlängs. Enligt min mening är detta en kortsiktig lösning, som innebär att man bara skjuter problemet framför sig. Jag menar att man i stället måste möta de allt längre arbetslöshetstiderna med en ökad satsning på platsförmedling och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder, såsom beredskapsarbete och arbetsmark att förhindra en ökad utförsäkring från arbetslöshetskassorna nadsutbildning. Dessa åtgärder måste sättas in i ett så tidigt skede att en utförsäkring inte blir aktuell. Arbetsmarknadsstyrelsen har också under innevarande höst, i sina riktlinjer för länsarbetsnämndernas verksamhet, föreskrivit intensifierade arbetsförmedlingsinsatser för att hejda utvecklingen mot allt längre arbetslöshetstider. Således skall nu en särskild uppföljningsinsats göras efter sex månaders arbetslöshet. För ungdomar under 25 år skall uppföljningen göras efter fyra månader. Regeringen kommer naturligtvis att även i fortsättningen noga följa utvecklingen av utförsäkringen från arbetslöshetskassorna.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på frågan. Bakgrunden till denna fråga är att antalet utförsäkrade från A-kassorna nu ökar mycket snabbt. Enligt A-kassornas samorganisation beräknas närmare 15 000 personer vara utförsäkrade vid årsskiftet. Mest drabbade i absoluta tal är Norrbotten, Värmland, Malmö och Göteborg. Efter en utförsäkring återstår för många människor endast att söka socialhjälp. Även om det är en samhällelig rättighet, upplever många arbetslösa det som oerhört genant att utsättas för den prövning som det innebär att söka socialhjälp. Påföljden blir att de drabbades ekonomi i många fall raseras. Regeringens satsning på beredskapsarbeten och AMS beslut att vid dessa ge förtur för långtidsarbetslösa kan bromsa upp denna utförsäkring, men antalet ökar nu så snabbt att många ändå riskerar att falla igenom det skyddsnät som arbetslöshetsförsäkringen utgör. Jag är överens med statsrådet om att man inte kan lösa dessa problem genom att förlänga ersättningsperioderna utan att man måste möta problemen med ökade satsningar på bl.a. beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. Arbetsmarknadsministern avslutar sitt svar med att säga: ”Regeringen kommer naturligtvis att även i fortsättningen noga följa utvecklingen av utförsäkringen från arbetslöshetskassorna.” Jag tolkar detta så, att det, om det skulle bli nödvändigt, kommer ytterligare satsningar på beredskapsarbeten och liknande för att möta en eventuellt snabbt ökande utförsäkring.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Jag är naturligtvis helt överens med henne om att det bästa är att inte ha någon arbetslöshet och att det alltid blir fråga om kortsiktiga åtgärder. Men problemet är nu akut. Föregående frågeställare nämnde att det kommer att finnas ungefär 15 000 utförsäkrade innan detta år är slut. Vi kanske redan har uppnått det talet — vi känner ju inte till den aktuella statistiken. Till detta måste vi också lägga de ungdomar som utförsäkras från KAS, som kanske är uppemot 10 000. Siffror är som sagt ganska meningslösa och är välkända för alla, men det oroande är att antalet utförsäkrade ökar så kraftigt. Om vi ser på statistiken för första halvåret i år som Arbetslöshetskassornas samorganisation har tagit fram, som nämndes tidigare, finner vi att det blivit nära nog en fördubbling jämfört med första halvåret 1981. Vad som är ännu allvarligare är vilka som drabbas. Det är framför allt grupperna under 55 år och i stor omfattning ungdomar födda på 1960-talet som nyss gått ut på arbetsmarknaden. Det är också kvinnor. De fack som berörs är Statsanställdas förbund, SKAF, dvs. Svenska kommunalarbetareförbundet och Handels. Medlemmarna där arbetar inom typiska kvinnoområden. Men också i industriförbunden, vilket redovisades i Metallarbetaren helt nyligen, har man fått 3 000 utförsäkrade. Man räknar med att det kanske blir uppemot 10 000 som faller ifrån innan detta år är slut. Situationen är akut den närmaste framtiden. Det finns ytterligare några siffror jag vill nämna. Vid halvårsskiftet i år hade 33 000 personer passerat 200-dagarsgränsen. Många av dem har alltså redan nu fallit ut. 75 000 hade passerat 100-dagarsgränsen, och många av dem kommer alltså att falla ut fram till den 1 juli 1983. Jag tycker att man måste titta litet grand också på dem som hotas och dem som har utförsäkrats. Därför är det litet för kortfattat att bara säga att man i första hand skall försöka möta detta med åtgärder av olika slag, som det sägs i frågesvaret, för det kommer inte att räcka till. Jag skulle vilja ställa frågan till arbetsmarknadsministern om det är helt omöjligt att tänka sig en förlängning. Det har nyligen fattats beslut i finska riksdagen om detta, där man har förlängt från 450 till 500 dagar inom treårsperioden. I Danmark har man som bekant ett helt annat system, som är mycket mera långtgående. I detta akuta läge vill jag fråga om arbetsmarknadsministern anser att det är helt uteslutet att tänka sig en förändring av systemet, eftersom situationen är akut och det är tiotusentals som faller ut under de närmaste månaderna och det närmaste året.
Herr talman! Får jag som svar på Oswald Söderqvists direkta fråga säga att jaginte har haft några funderingar på en förlängning. Precis som jag säger i svaret, tycker jag att det skulle vara en mycket dålig lösning på detta problem. Dessutom är det faktiskt så att man inte löser de akuta problemen med en förlängning av arbetslöshetskassornas ersättning; därför att detta rör sig om ett försäkringssystem, och det är en ganska omfattande byråkratisk procedur innan man kan ändra ett sådant system. Om det hade varit så att riksdagen under våren 1982 hade följt förslag från bl.a. arbetsmarknadsstyrelsen, hade läget inte behövt vara så allvarligt som det nu är när det gäller utförsäkringen. Man borde ha satt in ökade arbetsmarknadspolitiska insatser tidigare — då hade vi inte varit i detta läge. Nu har vi ändå genom de åtgärder som har gjorts under hösten kunnat få en väldigt snabb ökning av de arbetsmarknadspolitiska insatserna och kunnat bromsa upp denna utveckling. Men jag håller med både Sten-Ove Sundström att förhindra en ökad utförsäkring från arbetslöshetskassorna och Oswald Söderqvist om att det här är ett allvarligt problem. De ekonomiska svårigheter som drabbar de enskilda är mycket omfattande. Därför är det, som jag har sagt, mycket angeläget att vi följer utvecklingen väldigt noga. De beslut som har fattats av arbetsmarknadsstyrelsen om särskilda insatser för de här grupperna har fattats så nyligen att vi inte har sett verkningarna av dem i praktiken. Vi kan alltså inte riktigt bedöma om de räcker till eller om det krävs ytterligare åtgärder. Jag menar att det är angeläget att följa utvecklingen, men jag tror alltså inte att vi löser problemen vare sig akut eller på sikt genom en förlängning av arbetslöshetsersättningstiderna.
Herr talman! Det är alldeles klart att man inte kan lösa problemen snabbt genom sådana beslut som fattats. Men situationen kommer inte att vara särdeles mycket bättre nästa höst, när vi kanske återigen samlas i riksdagen för att debattera sådana här frågor. Jag håller med arbetsmarknadsministern om att det förhållandet att beslut som borde ha fattats i våras inte fattades naturligtvis har gjort situationen värre. Men med samma fog kan då sägas att om man inte fattar beslut nu, så kanske vi står här om ett år och säger: Varför fattade vi inte beslut om att förändra försäkringssystemet? Vi kan inte räkna med någon sådan förbättring att problemen kommer att lösas; det känner vi alla till. Därför tycker jag att det är synd att man inte vill överväga att ta itu med den fråga som jag har aktualiserat. De åtgärder som arbetsmarknadsministern talar om riktar sig inte mot dem som närmast är hotade — vid halvårsskiftet i år gällde det 33 000 personer med 200 dagar och 75 000 med 100 dagar. För dem som blir utförsäkrade återstår socialhjälpen eller eventuellt att de kan komma in i arbetsvårdssystemet. Jag tycker alltså att man borde överväga en förändring av försäkringssystemet. Annars står vi kanske här om ett år och säger att det var synd att vi inte fattade beslut som hade kunnat förbättra situationen.
Herr talman! Jag tror i likhet med arbetsmarknadsministern att man inte löser de här problemen genom att förlänga ersättningsperioden, utan att man i stället bara rullar dem framför sig. Låt mig sedan säga att om de åtgärder som nu har satts in inte skulle räcka till, exempelvis i ett län som Norrbotten, finns det objekt för beredskapsarbeten som snabbt kan sättas i gång. Det gäller bl.a. ombyggnad av skolor. Det kan vara värdefullt att ha detta i bakfickan, om det skulle behöva sättas in ytterligare åtgärder för att klara utförsäkrade.
Herr talman! Jag tror att Oswald Söderqvist litet grand har missuppfattat vilka grupper specialinsatserna från arbetsmarknadsverket riktar sig till, för det är just dessa grupper han talar om. Låt mig sedan säga att det inte är så att vi inte gör någonting nu under hösten. Vi har faktiskt fattat beslut om att lägga förslag på riksdagens bord om att nu i höst avsätta lika mycket pengar för en ökning av beredskapsarbetena som den summa regeringen föreslog i budgetpropositionen i våras. Det belopp vi nu lägger på är alltså lika stort som det som ursprungligen anvisades. Därför har vi också kunnat få en ökning av insatserna. Jag vill alltså hoppas och tro att vi i Sverige skall kunna lösa de här problemen genom att följa den traditionella svenska linjen, arbetslinjen, och inte försöka lösa problemen genom att ge människor kontant stöd.
Herr talman! I den huvudfrågan är det naturligtvis ingen oenighet alls, utan det är självklart att alla strävar efter att få en arbetsmarknad som kan ge folk deras försörjning. Jag är också medveten om att regeringen har vidtagit åtgärder i höst som kommer att förbättra läget, men jag är rädd för att det inte är tillräckligt. Nästa höst kanske vi på nytt står där, med mycket värre problem, och fortfarande säger man att man inte kan förlänga försäkringstiden, därför att det är en byråkratisk apparat som tar lång tid. Därför tycker jag att regeringen borde överväga ett sådant beslut, även om den principiellt är motståndare mot sådant. Det innebär inte att man viker sig för de krafter som gör att folk sparkas ut i arbetslöshet. Jag vill åter hänvisa till den finska riksdagen, som just har tagit ett sådant beslut och förlängt försäkringstiden — säkert emot principerna för arbetsmarknadens organisationer, fackföreningar och andra — från 450 till 500 dagar inom en treårsperiod. Jag tror att det kan bli nödvändigt också för den svenska regeringen att göra detta, även om man inte tycker att det är någon lösning på problemet.

Herr talman! Rune Rydén har frågat mig när åtgärder rörande förenklingar och besparingar inom högskolans administration och organisation kan emotses. Jag vill först klargöra att den departementspromemoria frågeställaren talar om inte existerar i någon annan form än utkastets. Den kom således inte att fullföljas under den föregående regeringen. Därav följer att någon formell remiss inte har gått ut. Däremot sände den förra departementsledningen utkastet till ett antal personer inom högskolan för att få synpunkter på innehållet. Enligt min uppfattning finns ett behov av att fullfölja det arbete som uppdrogs till uppföljningskommittén och som togs upp i regeringskansliet sedan kommitténs arbete avstannat. Det rör bl.a. en översyn av högskolans institutionella organisation, såsom sammansättningen av och arbetsuppgifter för styrelser och nämnder. Viss översyn av studieorganisationen och budgetsystemet för högskolan förefaller det också nödvändigt att göra. Detta arbete bör enligt min mening i första hand utföras inom regeringskansliet, bl.a. på grundval av det material som tagits fram inom uppföljningskommittén. Det kommer att påbörjas omedelbart efter det att årets budgetarbete har avslutats. Min avsikt är att en departementspromemoria i dessa frågor skall arbetas fram under våren och efter remissbehandling läggas till grund för förslag till riksdagen under nästa riksmöte. När det gäller rationaliseringsverksamhet i övrigt inom högskolan avser jag att återkomma i 1983 års budgetproposition.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern Lena Hjelm-Wallén för svaret. I det ekonomiskt kärva läge som vi lever i, med bl.a. växande budgetunderskott, är det viktigt att statens verksamhet på alla områden — därmed även på den högre utbildningens område — sker på ett så effektivt och bra sätt som möjligt. Det innebär att högskolan kontinuerligt måste se över sin verksamhet för att den skall uppfylla detta mål. Högskolan kan inte ställa sig utanför samhället i övrigt i dessa avseenden. Det ökande kravet på minskade utgifter i statens verksamhet leder därför till krav på besparingar och förenklingar inom högskolan. Detta är och kommer att vara en nödvändighet, oberoende av om man tycker att högskolans organisation är bra eller ej. Nu tycker jag emellertid att den i sig är så omfattande och svåröverskådlig att den säkert kan göras avsevärt enklare, och därmed lättöverskådligare, och säkerligen också effektivare. Vi moderater har ju hela tiden varit kritiska mot högskolereformen. Vi vill bl.a. slopa regionstyrelserna och rent allmänt sett förenkla byråkratin för att därigenom få relativt sett mer resurser över till det som är högskolans egentliga mål: att undervisa och forska. Detta leder enligt vår uppfattning till en ökad effektivitet inom högskolan, men framför allt till en ökad kvalitet. Eftersom situationen nu upplevs som allvarlig av många på högskolan så brådskar det. Vi har, tycker jag, utrett den här frågan tillräckligt, och nu är det dags för handling. Förslag finns till förenklingar och besparingar i tillräcklig omfattning. Det är därför med ett beklagande som jag konstaterar att utbildningsministern inte är beredd att nu genomföra några av de förslag som diskuterades i uppföljningskommittén och som har framförts i nämnda departementspromemoria. Där finns det många fina och användbara förslag. Även om remissvaren i och för sig inte är officiella, eller formella, är de säkerligen ändå till stor nytta. Om den socialdemokratiska regeringen fortsätter arbetet, vilket i sig är positivt, undrar jag varför utbildningsministern Lena Hjelm-Wallén har valt att göra det inom regeringskansliet i stället för att låta uppföljningskommittén, som har en parlamentarisk förankring, slutföra sitt arbete. Hade det inte varit bra med en bred parlamentarisk bas i ett arbete på administrativa förenklingar och besparingar inom högskolan? Någon tidsvinst gör ju regeringen inte med den valda vägen.
Herr talman! Uppföljningskommittén har inte denna regering lagt ned, utan den sprack av sig själv. Därför är det säkert bättre att någon annan övertar dess arbete. Jag är förvissad om att vi vinner tid genom att, som jag sade, behandla vissa frågor i budgetpropositionen redan i januari 1983 och sedan resten av frågorna i samband med en departementsöversyn och en departementspromemoria.
Herr talman! Jag hoppas att utredningsarbetet kommer att bedrivas så fort som utbildningsministern Lena Hjelm-Wallén här säger. Det är absolut nödvändigt att det blir en förenklad och effektivare administration inom högskolan, att regionstyrelserna plockas bort, att linjeorganisationen minskas och att det blir ett förenklat anslagssystem. Kan vi få det här till budgetarbetet 1983 är det bra. Men det hade varit ännu bättre om det hade kunnat ske omedelbart. Förutsättningarna härför har funnits.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung har frågat justitieministern om han är beredd att lämna en redogörelse för de faktiska kostnader som är förenade med ett vapenlicensärende och om justitieministern anser att stämpelavgiften kan bli så hög att den inverkar menligt på utbytesbenägenheten när det gäller åldriga eller eljest slitna vapen. Arbetet inom regeringskansliet är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. De expeditionsavgifter som tas ut för olika tillstånd och beslut är i princip bestämda med hänsyn till de kostnader som handläggningen av ärendena orsakar. Kostnaderna måste av praktiska skäl beräknas schablonmässigt. Detta gäller även vapenlicensärenden. Avgifterna i dessa ärenden varierar mellan 60 och 290 kr. I en proposition hösten 1980 lämnades en redogörelse för de sammanlagda kostnader som vapenärendena beräknades orsaka. Av redogörelsen framgår bl.a. att ärendena medför en arbetsbelastning för polisväsendet som motsvarar ungefär 170 årsarbetskrafter till en kostnad av 25-30 milj.kr. per år. Dessutom kräver vapenärendena en stor arbetsinsats för länsstyrelserna. I samma redogörelse beräknades antalet olika vapenärenden per år till ca 110 000, vilket innebär att bara polisväsendets kostnader uppgick till 227-272 kr. per ärende. Dessa uppgifter visar enligt min mening att avgifterna i vapenlicensärenden inte är för höga. Jag tror inte heller att expeditionsavgifterna i vapenärenden är så höga att de märkbart påverkar benägenheten att byta ut gamla vapen.

Herr talman! Jag ber att få tacka ekonomioch budgetministern för svaret på min fråga. Det gagnar väl föga att erinra om att stämpelavgiften fram till 1965 var så pass ringa som 2 kr. Att avgiften vid den tidpunkten förmodligen inte var särskilt anpassad till kostnaderna för ett sådant licensärendes handläggning är rätt klart. Däremot är det mot den bakgrunden ganska lätt att förstå att de som söker vapenlicens anser att den nuvarande nivån på 290 kr. ter sig oskälig. Det är väl inte heller någon hemlighet att man befarat ytterligare höjningar. Och den inte alltför detaljerade redogörelse som lämnats här belyser måhända att man redan nu tar ut en avgift som jämfört med statsmaktens faktiska kostnad för ett sådant ärende ligger vid den övre gränsen. Jag är naturligtvis mycket glad över redogörelsen. Men den ger verkligen inte stöd för funderingen om att ytterligare höja avgiften. Men jag har en annan uppfattning än Kjell-Olof Feldt, som tror att benägenheten att byta olämpliga jaktvapen, dåliga tävlingsvapen eller vad det nu kan vara fråga om, inte påverkas av en så pass hög kostnad som det rör sig om. Jag tycker nog att detta är den mer allvarliga delen av saken. Det är inte så — i varje fall inte i jägarkretsar — att man byter vapen därför att det är skojigt att ha ett finare eller nyare vapen, utan man byter i de allra flesta fall av det skälet att man vill ha ett säkrare vapen. Och skulle vi komma till den situationen att enbart stämpelavgiften ter sig avskräckande, tycker jag att vi har motverkat de syften som det ändå är fråga om. Jag måste konstatera att huvuddelen av de vapenärenden som det gäller måste vara av tämligen rutinartad karaktär. Av de 110 000 vapenlicensärenden som handläggs årligen måste det vara ett utomordentligt litet antal — kanske en enda procent — som kräver en närmare granskning beträffande den sökandes lämplighet att inneha vapen eller utöka sin vapenarsenal med ett bättre eller mer högklassigt vapen. Med andra ord: Huvuddelen av ärendena måste vara sådan att man handlägger ett betydande antal ärenden i timmen. En undersökning av detta kan ge en viss fingervisning om att handläggningen av rutinärenden sker på sådant sätt att kostnaden av det skälet skulle kunna vara mycket lägre. Jag ber återigen att få tacka för svaret, men jag uttrycker den bestämda uppfattningen, som landets jägare och sportskyttar har, att en ytterligare höjning kan komma att få de konsekvenser som jag har försökt att något belysa.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga, men jag måste dess värre konstatera att det inte kan göra någon människa glad.

Sådana förslag — om det blir några — lär det inte bli möjligt att omsätta i praktiken förrän tidigast den 1 januari 1984. Jag anser detta vara helt otillfredsställande mot bakgrund av hur förhållandena nu är.

Lagens största betydelse ligger i och för sig i att den finns och att den kan tillämpas. Men fastighetsägarna vill ju genom s.k. frivillig överenskommelse av begränsad omfattning få kommunerna att avstå från att tillämpa den. Den möjligheten har förelegat länge. Under 30-40 års tid har många försök gjorts att få Fastighetsägareförbundet, föreningar och enskilda fastighetsägare att gå med på överenskommelser, men man har bara i undantagsfall lyckats. Jag menar att bostadsförmedlingen skall vara obligatorisk, dvs. att alla lediga lägenheter skall anmälas dit, och fastighetsägaren skall vara skyldig att ta emot de hyresgäster som anvisas. En rättvis fördelning av bostäder förutsätter en bostadsförmedling i samhällets regi och ingår som ett viktigt led i en social bostadspolitik. Om fastighetsägarna skulle vara så villiga att lämna alla lediga lägenheter och kommunerna så villiga att godta anvisade hyresgäster som man vill ge sken av, riskerar man ju inte att drabbas av lagen, och då borde man logiskt sett inte motsätta sig dess tillämpning. De s.k. frivilliga överenskommelserna ger dessutom inte på samma sätt som lagen möjligheter till sanktioner och tvång, när fastighetsägarna vägrar att acceptera anvisad hyresgäst. De här överenskommelserna har blivit ett hinder för att man skall kunna bedriva en bra bostadsförmedling. Jag vill därför upprepa frågan, om bostadsministern ändå inte skulle kunna tänka sig att före den tid förslag kan förväntas från utredningen ta något initiativ i syfte att möjliggöra en tidigare tillämpning av lagen efter beslut av vederbörande kommunal myndighet, dvs. kommunstyrelsen.

Herr talman! När jag sade att det inte var mycket att glädja sig åt i svaret var det naturligtvis mot bakgrund av att jag faktiskt hade räknat med att något skulle göras tidigare. Vi har ju redan nu erfarenheter som man mycket lätt kan kolla upp exempelvis hos Kommunförbundet.

Jag är helt medveten om de möjligheter som bostadsfinansieringsbestämmelserna i 64, 65 och 66 §§ ger i och för sig. Men som också bostadsministern vet—-jag returnerar nu det här med kunskaper — har dessa vissa brister och har inte visat sig vara heltäckande då det gäller möjligheterna för kommunerna att få de hyresgäster som anvisas statligt belånade bostäder accepterade. Dessa bostäder är förenade med sådana villkor att de skall förmedlas via kommunen. Också här finns en brist. Det finns inte heller i det sammanhanget några sanktionsåtgärder att ta till mot fastighetsägare som vill fortsätta att välja och vraka bland hyresgästerna, med utgångspunkt i vad för sorts hyresgäster det för deras del är ekonomiskt mest lönsamt att acceptera. Min besvikelse gäller alltså att bostadsministern inte uttalade att man i avvaktan på utredningens resultat ändå skulle vara beredd att föreslå vissa förändringar.

Herr talman! Jag har inte tvivlat på att bostadsministern och jag är överens när det gäller de principiella uppfattningarna. Jag vill bara erinra om att bostadsanvisningslagen nu har funnits i två och ett halvt år.
Utredningen om barnolycksfall överlämnades i april 1979 till den dåvarande socialministern Gabriel Romanus. I utredningen presenterades olika förslag och åtgärder för att trygga barnsäkerheten och förbättra barnens miljö. Ännu har ingen proposition utarbetats i denna fråga. Har regeringen för avsikt att framlägga en proposition på grundval av Barnolycksfallsutredningens förslag?
Det har visat sig att man hittills bara i en kommun har kunnat tillämpa den på grund av att lagens utformning är sådan att den ger möjlighet att sabotera tillämpningen av lagen. Bestämmelserna är alltför generösa då det gäller fastighetsägare. Jag menar att det må vara nog med två och ett halvt år.
På grund av en uppmärksammad affär har ett par direktörer i domänverket ställt sina platser till förfogande. Domänverkets direktör har meddelat sin avsikt att göra en intern utredning av fallet. Samtidigt har JK meddelat att han är förhindrad utreda affären. Han hänvisar till att det är fråga om ett bolag och inte en statlig myndighet.
Det borde ändå vara möjligt att gå in och göra sådana förändringar som skulle öka möjligheterna att få lagen att träda i tillämpning, eller omvänt ge en möjlighet att förhindra att fastighetsägarintressen kan sabotera tillämpningen på det sätt som skett. Aftonbladet hade i går en artikel om detta problem utifrån Stockholms horisont.
Det märklig synes alltså inträffa att domänverkets chefer själva skall utreda misstänkta svindlerier i företagets egen verksamhet. En sådan ordning är stötande ur rättssynpunkt. 1. Har regeringen för avsikt att verkställa en opartisk utredning av domänkoncernens husaffärer? 2.
”Lagen som blev en fars”, lydde en rubrik. Om sanningen skall fram, är det tyvärr så. Det är nödvändigt, menar jag, att göra en förändring i bostadsanvisningslagen nu snarast, alldeles bortsett från de utredningar som kommer.
Hur ser regeringen på förhållandet att statlig verksamhet i bolagsform enligt gällande instruktion är undantagen JO:s, JK:s och riksdagsrevisorernas granskningsmöjlighet?

Herr talman! Margaretha af Ugglas har med hänvisning till vissa husaffärer som bedrivs av dotterdotterföretag till domänverket frågat mig: 1. Har skattepengar kommit till användning i de transaktioner som gjorts? 2. Drar statsrådet några principiella slutsatser av det inträffade beträffande affärsverks lämplighet att driva affärer i dotterdotterbolagsform? Sven Henricsson har frågat: 1. Har regeringen för avsikt att verkställa en opartisk utredning av domänkoncernens husaffärer? 2. Hur ser regeringen på förhållandet att statlig verksamhet i bolagsform enligt gällande instruktion är undantagen JO:s, JK:s och riksdagsrevisorernas granskningsmöjlighet? Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Efter vad jag förstår avser frågeställarna de husaffärer som Domänföretagen AB med dotterbolaget Domän Housing AB bedriver i Italien. Frågan om skattepengar uppfattar jag så att Margaretha af Ugglas vill veta om den verksamhet som tas upp i frågan har finansierats genom anslag från staten eller på annat sätt genom statliga medel. Domänverket förvaltar aktierna i Domänföretagen AB. Bolaget har bildats genom kapitaltillskott från verket. Detta har skett efter medgivande från regeringen i enlighet med principer som har godtagits av riksdagen. Domänföretagen har i sin tur med medel, som uppkommit i den egna verksamheten, bildat eller förvärvat olika dotterbolag, bland dem Domän Housing AB. Några statliga anslag har inte lämnats till verksamheterna. Man kan enligt min mening inte dra några principiella slutsatser av det inträffade, utan frågan om lämplig organisation av de affärsverksamheter som verken bedriver får bedömas från fall till fall. Jag vill i sammanhanget framhålla att det många gånger är lämpligt att avskilja viss affärsverksamhet till för ändamålet bildad juridisk person, främst aktiebolag. Detta gäller i synnerhet när det från bl.a. ansvarsoch redovisningssynpunkt framstår som angeläget att olika verksamheter avgränsas från varandra. När sådana synpunkter gör sig särskilt starkt gällande kan det vara lämpligt och från affärsmässig synpunkt riktigt att aktiebolag — statliga såväl som privata — bildar dotterbolag. Att ett företag — statligt eller privatägt — drivs i aktiebolagsform innebär bl.a. att aktiebolagslagens regler om kontroll och insyn blir tillämpliga. Enligt min mening föreligger det inte anledning att ha ett särskilt system i detta avseende för statliga bolag. När det slutligen gäller behovet av särskild utredning pågår som bekant redan två utredningar av det inträffade, JK:s granskning av domänverkets agerande och den särskilda polisutredningen. Enligt min mening är det därför inte behövligt med någon ytterligare utredning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på mina frågor. Min första fråga var direkt knuten till ett uttalande av industriministern i Svenska Dagbladet. Han sade att svenska skattepengar inte får förbrukas på det sätt som domänverket gjort. Jag tycker det var ett klokt uttalande. Min andra fråga är långt viktigare. Insynsfrågorna i statlig affärsverksamhet har kommit att aktualiseras på ett ganska dramatiskt sätt i den här affären, och det illustreras bl.a. genom att en berörd befattningshavare har avgått från sin position som VD i domänföretagen men kvarstår som överdirektör i domänverket. De egendomliga affärerna har varit knutna icke till domänverket utan till domänföretagen, som visserligen till 100 96 ägs av domänverket, men ändå har en helt annan status än verket självt. Statliga verk är underkastade offentlighetsprincipen, och deras handlingar är offentliga och öppna för insyn av svenska medborgare. Verken står också under justitieombudsmannens och justitiekanslerns granskande ögon. Så är icke fallet när det gäller aktiebolag. Deras verksamhet regleras i aktiebolagslagen. Den fråga som jag menar aktualiseras här är naturligtvis om denna konstruktion skall få vara ett hinder för kontroll av att dessa bolag i allmänhetens tjänst arbetar på ett sätt som stämmer med uppdragsgivarnas 2 Riksdagens protokoll 1982/83:45-46 intentioner. Jag tycker att statsrådets svar på denna punkt är en smula förvånande. Statsrådet vill inte dra några principiella slutsatser av det inträffade. Men det är ju faktiskt redan så — och jag ser på näst sista stycket i statsrådets svar — att riksdagen tycker att det bör vara en särskild ordning när det gäller insyn i och kontroll av statliga aktiebolag. Som exempel kan nämnas ordningen att alla ledamöter i denna kammare har möjlighet att bevista statliga bolags bolagsstämmor. Detta är en särskild ordning för insyn i statliga bolag. Det är också så att regeringen har beslutat om nya administrativa rutiner när det gäller revision av affärsverken. Jag är litet förvånad över att statsrådet inte alls berör denna punkt. Det förutsätts t.ex. att RRV skall få biträde från styrelse och verkställande direktör i de helägda dotterbolagen — jag förutsätter att det gäller i de helägda dotterdotterbolagen också. En viktig förutsättning för att detta skall kunna ske är införande av en regel i dotterbolagens bolagsordningar om att RRV skall få en sådan insyn. Jag hoppas att statsrådet inte avser att motsätta sig att en sådan regel införs. Slutligen vill jag säga att även riksdagens revisorer, i en promemoria daterad 1982, begärt att få möjlighet att få granska också affärsverkens dotterdotterbolag.

Herr talman! Jag tackar för svaret men är inte nöjd. Inslaget av spekulation och svarta affärer blir allt påtagligare i svensk ekonomi. Gränsen mellan vanlig affärsverksamhet och vad vi brukar kalla ruffel och båg blir allt suddigare. Vi har sedan gammalt vant oss vid att statlig verksamhet är ganska seriös och pragmatisk. Samtidigt som med tiden en ökning skett av den statsägda verksamheten inom industrin och offentliga tjänster har också de gamla verksformerna allt oftare ersatts med bolagsformen. Staberna i företagen strävar tydligt efter att försöka likna den privata sektorn. Man har dess former och arbetsstil som mönster. Bolagsformen blir allt vanligare — det finns nu över 1 000 statliga bolag. Inte sällan är det fråga om en salig blandning av privat och offentligt kapital. Men den statliga tillsyn och granskning som vi som politiker gärna vill ha via riksdagens revisorer är förbjuden vad gäller bolagen och stiftelserna. Statlig verksamhet kan alltså undgå riksdagens granskning och kontroll genom att ändra verksamhetsform. Denna ordning är inte bra. Lagstiftningen behöver ses över och anpassas till dagens förändrade situation. Det blir allt vanligare med oegentligheter i statliga verk. Den senaste blandekonomiska härvan är inte televerkets utan domänverkets. I härvan finns alla ingredienser: de brottsliga agenterna som står maffian nära, utpressning, mutor, de snabbt rullande miljonerna som inte leder till ett enda säljavslut, direktörer på blixtresor i charterplan — måhända betalda med utpressarpengar —, direktörer som avgår och direktörer som inte avgår. Hela denna struliga härva, som för resten anses vara toppen på ett isberg, anser regeringen inte behöver särskilt utredas. Man hänvisar till en polisutredning. Men den handlar om ett åtal mot en inblandad som har gjort sig skyldig till affärsbrott. Generaldirektören i domänverket har förklarat att han själv skall utreda frågan. Det hela är förbluffande. I stället för att själv avgå skall generaldirektören, som är högste chef och ansvarig för verksamheten, själv etablera sig som utredare. Jag är inte nöjd med svaret.

Herr talman! Till Margaretha af Ugglas vill jag säga följande. Riksrevisionsverket, som har revisionsansvaret för all statlig verksamhet under regeringen, svarar för att revision utförs även för affärsverken. Riksrevisionsverket fungerar som en extern revisor och skall sålunda intyga att balansoch resultaträkningar är korrekta. Till sin hjälp har riksrevisionsverket auktoriserade revisorer. Eftersom allt fler affärsverk nu har dotterbolag, har riksrevisionsverket begärt att få revidera också dessa trots att de ligger utanför dess område. Olika lösningar har nåtts på det problemet. Bl. a. har inom domänverket en auktoriserad revisor från riksrevisionsverket insyn vid revisionen i Domänföretagen AB. Om man generellt skulle tillåta att riksrevisionsverket reviderade affärsverkens dotterbolag och offentliggjorde vad man funnit vid revisionen, skulle man få helt andra regler för dessa företag än för andra. Aktiebolagslagen bör gälla lika för alla bolag. Till Sven Henricsson vill jag säga följande. Närvarorätt för riksdagsmän vid statliga aktiebolags bolagstämmor infördes för två år sedan. Möjligheten att närvara har ännu inte utnyttjats i någon större utsträckning.
Herr talman! Jag tycker givetvis att den här ordningen med riksdagsmäns möjligheter att närvara vid bolagsstämmor är alldeles utmärkt. Det blir emellertid vissa tidsmässiga svårigheter för riksdagsmän att närvara vid bolagsstämmorna i de tusentals statliga bolag som växer upp som svampar ur jorden. Jag har själv deltagit i Statsföretags bolagsstämmor och upplevt hur lätt det är att få upplysande och inträngande svar på de frågor som ställs under en sådan övning. Jag tror att det är helt nödvändigt — också inför det ointresse som statsrådet visar för de principiella frågeställningarna — att riksdagen återkommer i den här frågan, och att riksdagen helt enkelt beaktar bl.a. vad riksrevisorerna har skrivit i en rapport som är ganska färsk. Jag tycker även att det är nödvändigt att vi får tillfälle att se över RRV:s möjligheter, som inte — det var tydligen statsrådet också inne på — tycks bli så omfattande som RRV självt vill.
Herr talman! Jag ser inget märkligt i att man skulle ha bestämda regler som även skiljer sig från den privata sektorns —t. v. i varje fall — så länge det gäller den statliga sektorns verksamhet. Det är ändå fråga om ett allmänägt företag, och då finns det anledning att också på ett helt annat sätt redovisa för allmänheten — för skattebetalarna — hur det ligger till. Vidare vill jag säga: Är det verkligen meningen att generaldirektören själv skall utreda den här trassliga härvan? Jag fick ingen kommentar till detta, som jag tycker är olämpligt ur rättssäkerhetssynpunkt och ur opartiskhetens synpunkt. Han visade själv upp ett förvånat ansikte när den här skandalen avslöjades i första omgången, men har senare visat sig vara starkt involverad i hela denna transaktion i Italien. Jag tycker att statsrådet här borde säga ifrån att personer som är ansvariga för verksamheten inte skall göra någon utredning.

Herr talman! Mona Saint Cyr har frågat mig om den av regeringen beslutade försöksverksamheten med kiropraktorer inom offentlig sjukvård syftar till legitimation av Doctors of Chiropractic och personer med motsvarande utbildning — förutsatt att försöksverksamehten faller väl ut — eller om projektet enbart syftar till att föra in själva behandlingstekniken i svensk sjukvård. Med anledning av medicinalansvarskommitténs betänkande Kiropraktorer m.fl. uppdrog regeringen den 6 mars 1980 åt socialstyrelsen att i samråd med bl.a. Landstingsförbundet utarbeta en projektplan för en försöksverksamhet med kiropraktorer inom offentlig sjukvård. Styrelsen överlämnade under våren 1981 ett förslag till en sådan projektplan. Regeringen har därefter beviljat medel för en försöksverksamhet i huvudsak enligt de riktlinjer som socialstyrelsen föreslagit. Försöksverksamheten kommer att starta med en pilotstudie vid sjukhuset i Karlstad. Därefter kommer försöksverksamhet att bedrivas i full skala även vid sjukhusen i Halmstad och Helsingborg samt vid Huddinge sjukhus och Karolinska sjukhuset. Vid samtliga sjukhus kommer försöken att pågå under sex månader. Syftet med försöksverksamheten är bl.a. att undersöka om det finns ett medicinskt värde i de behandlingsmetoder som används av kiropraktorer och vilka förutsättningar som finns för ett samarbete mellan kiropraktorer och den etablerade sjukvården. De erfarenheter och synpunkter som kommer fram under försöksverksamheten får avgöra vilka åtgärder som därefter skall vidtas, bl.a. om legitimation bör införas för Doctors of Chiropractic.

Herr talman! Min fråga har framställts av främst tre skäl. För det första är det första gången som Svenska kiropraktorsällskapet har rönt intresse från svenska myndigheters sida för en dialog. Detta intresse har nu resulterat i ett beslut om en undersökning av vilka effekter som kiropraktisk behandling har på människor med ryggoch nackbesvär. För det andra har det gått sex år sedan riksdagen biföll socialutskottets förslag i frågan. Många människor i vårt land som har positiva erfarenheter av kiropraktik ser med förväntan fram emot det resultat som det utlovade försöket kan tänkas utmynna i. Intrycket av förarbetet är emellertid förvirrande och behöver klargöras. Har det skett några förändringar beträffande avsikterna med försöket? För det tredje är nu försöksverksamheten nära förestående. Den skall börja direkt efter nyår. Är man trots de här sex åren redo för pilotstudien i Karlstad? Har man ett trovärdigt underlag? Blir det en betryggande och vetenskaplig undersökning? Socialutskottet uttalade i sitt betänkande SoU 1976/77:9 att en ”seriöst utövad kiropraktisk verksamhet måste därför anses utgöra en resurs”. Utskottet sade också att det är ”motiverat att utredningen även överväger frågan om hur” — alltså ej huruvida — ”kiropraktiker med examen som Doctor of Chiropractic” — det är bara dem jag talar om — ”eller motsvarande examen lämpligen skulle kunna inordnas bland de olika kategorier yrkesutövare som finns inom sjukvården”.

Delar statsrådet inställningen, att man rent av skall ”stjäla” ett yrkeskunnande från en yrkesgrupp för att föra över det på andra redan legitimerade yrkesgrupper som har en helt annan och annorlunda utbildning och kompetens? Hur skall det i så fall gå till? Skall man då plussa på dessa gruppers utbildning med ett antal år? De här kunskaperna är ingenting man lär sig på någon weekendkurs. Är inte avsikten med försöket att utröna möjligheten till en legitimering av Doctors of Chiropractic?
Herr talman! Jag sade i slutet av mitt svar vad syftet med den här försöksverksamheten är. Det gäller att undersöka om det finns ett medicinskt värde i de här behandlingsmetoderna, och jag vill i dag inte ge mig in på någon närmare diskussion om detta innan resultaten av den här försöksverksamheten föreligger. Det är precis som Mona Saint Cyr säger att försöksverksamheten när det gäller pilotstudien vid sjukhuset i Karlstad kommer att starta strax efter årsskiftet. Längre fram på året kommer den andra verksamheten att träda i kraft. Jag är alltså inte beredd att ge mig in på någon diskussion förrän vi har resultaten av den här försöksverksamheten.
Herr talman! I sex år har man haft den här legitimeringen i Schweiz, och man kan där studera hur det har utfallit. Man har lyckats mycket väl och har positiva erfarenheter. Utbildningen finns det möjlighet att studera i USA. Det är egentligen uppläggningen av försöket som jag undrar över och som har föranlett min fråga, eftersom den bl.a. innebär att ortopeden och kiropraktorn arbetar på olika villkor. Ortopeden, som har legitimation, arbetar med de medel som legitimationen medger, medan kiropraktorn, som saknar legitimation, arbetar utan de medel som hans utbildning förutsätter, dvs. utan diagnostiska hjälpmedel. Jag undrar om det kan vara en rättvisande uppläggning. Är det inte så att man vill jämföra yrkeskunnandet och behandlingseffekterna hos båda de här kategorierna mot bakgrund av just deras resp. utbildningar? Är det här en jämförande studie med handikapp?

Herr talman! Margaretha af Ugglas har återgivit cirkulerande rykten att tvångskommenderad arbetskraft används vid SIDA-understödda projekt i Laos och vid Bai Bang-projektet och ställer nu frågan vilka uppgifter jag har om detta samt om jag anser att denna frågeställning har betydelse för utformningen av svensk biståndspolitik. Rune Ångström har frågat mig vilka metoder som faktiskt används vid rekryteringen av arbetskraft till pappersbruket i Bai Bang samt om jag avser beakta rekryteringsmetoder och andra likartade verksamhetsfrågor i den svenska biståndspolitiken. Jag besvarar dessa frågor i ett sammanhang. Vietnam är ett av världens fattigaste länder med en betydande arbetslöshet och ett ytterst svårt försörjningsläge, särskilt i norr. Bai Bang-projektet skapar arbete och utkomstmöjligheter i glesbygdsområden i Vietnam och ger sysselsättning åt många främst från Röda Flodens delta. Den vietnamesiska staten, som har en centralplanerad ekonomi, söker fördela landets ekonomiska och personella resurser på ett sätt som syftar till att höja levnadsstandarden för folkflertalet. Rekryteringen till Bai Bangprojektet följer vietnamesisk lag och praxis från övriga statliga arbetsplatser. Att begära avsked är möjligt men är i praktiken beroende av tillgång på ett annat arbete. Vid avvikelse dras givetvis förmåner in, men såvitt bekant företas inga övriga sanktioner. Löner och förmåner vid Bai Bang-projektet tillsammantagna ligger högre än på andra offentliga arbetsplatser. Rekryteringen till projektet går till så att tjänstemän från berörda myndigheter besöker områden i deltat och tar kontakt med potentiell arbetskraft. Vanligtvis vänder man sig till unga män och kvinnor som inte har familj. Den vietnamesiska arbetskraften vid projektet uppför bostäder för eget behov och bidrar till sitt kosthåll genom egen odling. Dessa människors rörelsefrihet är densamma som för andra i Vietnam — dvs. de rör sig fritt inom provinsen men måste ha myndigheternas tillstånd att korsa provinsgränsen. Sverige har vid flera tillfällen framhållit att Bai Bang-projektets genomförande i hög grad är beroende av att den vietnamesiska personalen vid projektet lever och arbetar under så goda förhållanden som möjligt. Således erhåller arbetarna vid Bai Bang sedan 1980 via svenska biståndsmedel tilläggskost i form av ris och köttkonserver. Detsamma gäller sedan början av 1982 för arbetarna i skogsområdena. Vidare utnyttjas biståndsmedel för att förbättra bostadsstandarden för personalen. Beträffande frågorna rörande utformningen av den svenska biståndspolitiken vill jag framhålla att samarbetet med utvecklingsländerna skall utformas så att ekonomisk och social utveckling främjas enligt de biståndspolitiska målsättningarna. Vid Bai Bang produceras nu välbehövligt papper för skolor m.m. Projektet ger betydande sysselsättningseffekter. Även om detta är huvudmålet för projektet så är det givetvis angeläget att den inhemska personalen vid projektet har goda arbetsoch levnadsförhållanden. Sverige har också verkat i denna riktning. De rykten som frågeställarna återgivit om att det skulle förekomma tvångsrekryterad arbetskraft vid Bai Bang-projektet innefattar uppgifter som inte kunnat styrkas och föranleder därför ingen ytterligare kommentar från min sida utöver vad jag nu framhållit.

Herr talman! Jag skall be att få tacka utrikesministern för svaret på frågan. Som jag läser svaret är det inte något svar på de frågor som har ställts i Sverige efter statsrådet Carlssons häpnadsväckande uttalande i Hanoi om att en eventuell tvångsrekrytering av arbetskraft till SIDA-stödda projekt är en intern vietnamesisk angelägenhet. Jag kan naturligtvis inte vietnamesisk lag, som det hänvisas till i svaret. Jag är därför tacksam om utrikesministern kan förklara det hela för mig. Innebär utrikesministerns svar här i kammaren att tvångsrekrytering förekommer eller inte? Jag har faktiskt inte kunnat utläsa ett klart svar på den frågan. Har utrikesministern föranstaltat om en utredning i ärendet? Vilken information har de vietnamesiska myndigheterna lämnat på de förfrågningar som jag utgår från att man har riktat till dem? Avser regeringen — och det är en central fråga — att ingå nya avtal med Vietnam utan att förhållandena i Bai Bang har retts ut på ett klart och tydligt sätt? Jag vill fortsätta frågeställandet. Jag vill göra det därför att detta ärende har väckt så stor uppmärksamhet i Sverige — jag tror också utomlands — och därför att det är principiellt viktigt. Ansvariga personer har i svensk press levererat många häpnadsväckande uttalanden som påbröd på Roine Carlssons uttalande — nu senast statsministern. Han gjorde en jämförelse med bränslekommissionens verksamhet under andra världskriget. Visserligen kan man säga att Vietnam befinner sig i krig, eftersom landet har ockuperat Kampuchea, men jämförelsen är väl ändå en smula halsbrytande. Är det rimligt, herr utrikesminister, att Sverige betalar hundratals miljoner kronor till biståndsprojekt, om tvångsarbete ingår? Jag vill erinra kammaren om att det är andra gången som denna fråga nu väcks i Sverige. Tidigare gällde det Laos. Hur ser regeringen på tvångsarbete i svenska biståndsprojekt? Det är på tiden att vi får ett svar på den frågan. Sverige brukar i internationella sammanhang arbeta mot tvångsarbete, verka för att tvångsarbete icke skall förekomma. Det är en nödvändighet att vi nu får klara besked om utrikesministerns och den svenska regeringens inställning till dessa frågor.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Också jag är besviken på att utrikesministern inte har besvarat de konkreta frågorna klart och tydligt. De frågor som vi absolut inte har fått något svar på är om det skall göras någon utredning beträffande denna rekrytering av skogsarbetare och vilken policy som den svenska regeringen har i sådana här ärenden. Jag återger vad biträdande industriministern sade i Hanoi beträffande rekryteringen av skogsarbetare till Bai Bang-projektet: Det är en intern fråga för vietnameserna hur arbetskraften till Bai Bang-projektet rekryteras. Detta uttalande utgör en mycket viktig del av bakgrunden till de frågor som Margaretha af Ugglas och jag har ställt till utrikesministern. Det kan väl anses fastslaget att biträdande industriministern har fällt detta yttrande. Beträffande rekryteringen av skogsarbetarna har det vid en presskonferens som SIDA anordnade i Bai Bang sagts att skogsarbetare mobiliserades från kustområdena till detta skogsprojekt. Uttrycket ”mobiliserades” gick det inte att få någon klar uttydning av vid denna presskonferens.

Jag undrar om detta är ett sätt att rekrytera arbetskraft till ett svenskt biståndsprojekt som utrikesministern finner riktigt och som bör passera utan någon som helst reaktion från svensk sida. Just den sociala utvecklingen är en av hörnstenarna i den svenska biståndsdoktrinen, och därför tycker jag att ett svenskt statsråd, därtill med facklig bakgrund, inte bör kunna hävda att det är en intern angelägenhet för vietnameserna hur de rekryterar arbetskraften. Jag får kanske ett förtydligande när det gäller dessa frågeställningar.

Herr talman! Här återger nu de två frågeställarna rykten som cirkulerar men vilkas ursprung är helt oklart. De begär sedan ett besked från svenska regeringen om hur det i verkligheten förhåller sig. Det hade varit bättre om man hade visat vad man styrker sina påståenden med i stället för att i dessa termer tala om tvångsarbete, i stället för att framkasta själva anklagelsen och sedan begära en reaktion från vår sida. Nu vill jag emellertid beträffande detta projekt säga att det är fråga om ett av Sydostasiens största industriprojekt, kanske det största som någonsin satts i gång. Det fungerar, och det har gett en enorm höjning av yrkeskunskap och träning i industriellt arbete och rationell planering över huvud taget. Alternativet för de vietnameser som arbetar där torde vara att i bästa fall söka klara existensminimum genom risodling, att gå arbetslös i staden eller på landet eller, om man har tur, vara engagerad i någon hopplöst föråldrad hantverkseller industriverksamhet. Det troligaste alternativet är antagligen arbetslöshet. I Bai Bang och detta skogsområde får den anställde vietnamesen förutom den normala lönen som ett vanligt jobb ger också chansen att utbilda sig vid vad som definitivt måste vara en av Asiens mest avancerade yrkesskolor, som därtill för ovanlighetens skull är inriktad på omedelbar praktisk tillämpning. Därför vill jag säga att man måste ange vad det är för form av tvångsarbete man syftar på. Det finns ingenting styrkt i de påståenden som gjorts. Vad slutligen gäller den jämförelse som har förekommit i svenska massmedia, vill jag hävda att om vi t.ex., som har sagts, skulle låta flickor vara tvungna att arbeta i socialtjänst eller liknande, skulle det också vara ett tvångsarbete. Sådana förslag har lagts fram i många fall här i Sverige, men de har med skäl tillbakavisats.

Herr talman! Jag tycker att debatten börjar ta en allvarlig vändning efter utrikesministerns senaste inlägg. Är det så att utrikesministern vill ursäkta ofrihet och tvång med fattigdom, så är det något mycket allvarligt att höra från en svensk utrikesministers sida. Jag hoppas att det inte är det Lennart Bodström avser. Det finns faktiskt också en mycket allvarlig mening i detta svar som jag senare skall fästa kammarens uppmärksamhet på. Jag tycker att det vore nyttigt att bara få citera en tidningsnotis om vad Anders Thunborg har sagt i FN för en tid sedan, när det var debatt om mänskliga rättigheter.

Om man accepterar sådana argument lämnar man dörren öppen för dubbelmoral, konstaterade Thunborg.” Jag tycker nu att till de argumenten kan läggas behovet av att fälla bambu, avsaknaden av alternativa arbetsmöjligheter och fattigdom. Ingenting sådant motiverar, utrikesministern, brott mot mänskliga rättigheter, tvångsrekrytering och förtryck. Jag väntar mig ett klarläggande på den punkten. Sedan gäller ju frågan, herr utrikesminister: Vad har regeringen gjort med anledning av dessa rykten, som utrikesministern föredrar att med sådan emfas kalla uppgifter i massmedia för?

Herr talman! Fortfarande är det en central fråga: Tar utrikesministern avstånd från statsrådet Carlssons yttrande, att det är en intern vietnamesisk angelägenhet hur man rekryterar arbetskraft till biståndsprojekt? Det är en konkret fråga. Utrikesministern talar om rykten. Svenska journalister har besökt området. SIDA har haft en presskonferens i frågan, där man har använt uttrycket att arbetskraften har mobiliserats.

Föranleder inte sådana uppgifter, om man sedan kallar dem rykten eller inte, att svenska regeringen undersöker om de här uppgivna förhållandena verkligen stämmer? Mot bakgrund av hur svenska regeringen tidigare har agerat då det gäller FN-organet ILO, som har 150 medlemmar och där man har inte mindre än 158 konventioner just på det här området, tycker jag att det är väldigt viktigt att vi så att säga sopar rent framför vår egen dörr. Och det gäller faktiskt också ett biståndsprojekt som Bai Bang.

Herr talman! Jag har inte gjort annat än att i all anspråkslöshet kräva av dem som ställer dessa frågor att de inte skall påstå att det är ett tvångsarbete utan att de lägger fram någon form av bevis för detta. Jag har redovisat hur rekryteringen av arbetskraften går till, genom att man från de sydliga överbefolkade delarna försöker värva människor till det här aktuella området. Det går inte att påstå att mitt svar har inneburit att tvångsarbete skulle motiveras med fattigdom och att det skulle kunna vara på något sätt försvarligt. Anders Thunborg talade i Förenta nationerna på den svenska regeringens vägnar. Talet uttrycker precis den uppfattning som vi har. Det är alldeles felaktigt att säga att vi skulle vara inställda på att acceptera tvångsarbete. Vad statsrådet Carlsson har sagt innebär ingenting annat än att han utgår från att man följer vietnamesisk lag och att detta inte innebär tvångsarbete. Det har inte ankommit på honom att vid sitt besök i Vietnam inskrida i detta fall.
Herr talman! Frågeinstitutet i riksdagen är till för att vi skall kunna begära besked av ansvariga statsråd. Här föreligger ju uppgifter om att det förekommer tvångsarbete. Det naturliga är väl att utrikesministern i Sveriges regering tar reda på hur saken förhåller sig i själva verket och är beredd att redovisa detta för riksdagen. Ge oss klart besked: Hur är det? Det är ju bara det beskedet vi begär. Vi önskar naturligtvis även andra viktiga besked. Hur ser t.ex. den svenska regeringen på tvångsarbete i samband med svenska biståndsprojekt? Inte ens på den frågan har Lennart Bodström kunnat lämna ett svar här i riksdagen i dag. Har man tagit upp denna fråga med vietnamesiska myndigheter? Avser den svenska regeringen att ingå avtal med Vietnam om ytterligare hundratals miljoner utan att ha fått denna fråga klarlagd?

Herr talman! Jag vill än en gång fastslå att ett stort antal svenska journalister har besökt detta skogsområde — det heter Ham Yen. Deras rapporter har entydigt gått ut på att dessa skogsarbetare har tvångsrekryterats till projektet. Det har också — jag återkommer även till detta än en gång — på en presskonferens SIDA arrangerade i Bai Bang framkommit just de förhållanden som jag tidigare har beskrivit. Sedan är det en definitionsfråga om detta är en mobilisering av arbetskraft eller en tvångsrekrytering. Men jag tycker att det är ganska meningslöst att så att säga dissekera den definitionen särskilt noggrant. Det viktiga är om detta är en typ av tvångsarbete enligt vad vi i Sverige lägger in i begreppet. Jag anser att med hänsyn till FN-stadgans deklaration om de mänskliga rättigheterna, som vi har anslutit oss till, är detta en mycket viktig frågeställning — en av de större moraliska frågorna då det gäller vårt u-landsbistånd.

Herr talman! Margaretha af Ugglas säger att frågeinstitutet i riksdagen är avsett att ge sakliga svar på frågor. Lyckligtvis är det också så att det förs protokoll i kammaren. Det kommer för dem som tar del av denna debatt att bli möjligt att se vem som framfört de flesta sakliga påståendena — Margaretha af Ugglas i hennes beskyllningar eller jag i de svar som jag har givit. Det finns ingenting annat än lösa uppgifter. Vi har försökt kontrollera dessa uppgifter, men vi har inte fått dem styrkta. Och utan att ha styrkta anklagelser finns det heller inget skäl att fälla en dom. Det är alldeles klart vilken Sveriges inställning är till tvångsarbete. Vi har skrivit under ILO-konventionen om detta, och vi följer den. Vi påtalar också när det föreligger skäl att utgå från att tvångsarbete existerar. Vi skulle göra det även beträffande Vietnam, om vi hade några bevis för detta. Men de besked som vi har fått från arbetsledningen, från projektledningen och från vår ambassad styrker inte de påståenden som talarna här i kammaren har gjort.
Herr talman! Jag tycker det är mycket förvånande att det inte går att få besked i denna fråga. Det måste väl även gå att föra överläggningar med de vietnamesiska myndigheterna. Såvitt jag förstår måste sådana överläggningar ske, om det nu pågår förberedelser för nya avtal. Vad saken handlar om är ju Sveriges näst största mottagarland för bistånd. Utrikesministern vet säkert att inräknat reservationerna står 700 milj.kr. till Vietnams förfogande under detta år. Det är fråga om mycket pengar, och det gäller pengar till ett land som är en kommunistisk diktatur med hård censur och fångläger. Nu har en mycket allvarlig fråga väckts. Är det icke naturligt att Sveriges regering genom sin utrikesminister tar reda på hur saken förhåller sig? Jag måste ställa ytterligare en rak fråga till utrikesministern: Är utrikesministern beredd att förorda att Sverige ingår ett nytt avtal med Vietnam utan att först ha fått full klarhet i denna viktiga moraliska fråga?

Herr talman! Jag anser att det är utomordentligt viktigt att utrikesministern svarar på just frågan: Kommer utrikesministern att ta initiativ till att förhållandena i det aktuella skogsavverkningsområdet undersöks, och kommer utrikesministern att lämna ett besked om resultatet? Detta sagt med tanke på framtiden. Det är utomordentligt värdefullt att veta besked på den punkten när vi skall gå till beslut då det gäller det fortsatta biståndet till Vietnam. Sedan vill jag bara konstatera att utrikesministern inte har gett ett klart besked om han tar avstånd från statsrådet Carlssons konkreta uttalande att det är en intern angelägenhet för mottagarlandet att bestämma hur arbetskraften skall rekryteras i det här fallet. Det är klart felaktigt att karakterisera uppgifter av det slaget som enbart rykten. När en grupp svenska journalister — och jag anser att man kan säga att hederlighet och ansvar präglar den svenska journalistkåren — kommer med dessa uppgifter tycker jag att man inte skall avfärda dem som enbart rykten.

Herr talman! Margaretha af Ugglas inställning till biståndet i Vietnam är väl känd. Den omständigheten att detta land har stora ekonomiska problem som huvudsakligen är en följd av 30 års krig före 1975 och att man därför möter enorma svårigheter, är för Margaretha af Ugglas inget skäl till att vi skall stödja detta fattiga land. Jag har framhållit i mitt svar att Sverige fortlöpande tar initiativ för att förbättra arbetsvillkoren i Vietnam. Det är också klart att vi kommer att granska beskyllningar om tvångsarbete. Men vi kommer, till skillnad från talare som varit uppe i denna debatt, inte att fälla en dom förrän anklagelserna är styrkta.

Herr talman! Ett förtryck får inte ersättas av ett annat. Att resonera som utrikesministern gör är faktiskt ett hån mot de människor som i dag utsätts för tvång och förtryck. Fortfarande är följande frågor obesvarade: Handlar det om tvångsrekrytering eller inte, och på vilket sätt tänker utrikesministern föranstalta om dessa undersökningar? Det är nödvändigt att kammaren får ett svar på de frågorna. Dessutom kvarstår min fråga: Är det utrikesministerns avsikt att ingå ett nytt avtal med Vietnam innan vi fått ett direkt och tillfredsställande klargörande i denna fråga? Jag tycker att det är mycket viktigt att kammaren får ett besked också i det avseendet. Sedan är det faktiskt så, herr utrikesminister, att det svenska agerandet i det här sammanhanget, om inte utrikesministern är beredd att ta frågan på allvar, kan innebära att Sverige bryter mot sina internationella förpliktelser i många sammanhang.

Herr talman! Jag vill först än en gång slå fast att den sociala utvecklingen i mottagarländerna är en av hörnstenarna i den svenska biståndspolitiken, och jag tycker det är mycket viktigt att slå fast detta. Sedan vill jag kort göra denna personliga deklaration: Jag har understött den svenska biståndspolitiken med själ och hjärta. Jag tycker att det är en av de viktigaste politiska frågorna att vi bidrar till att utjämna orättvisorna i världen. Men jag har också en annan utrikespolitisk hjärtefråga. Den handlar om att vi alltid skall kämpa mot förtryck, var det än uppträder i världen, och göra det efter måttet av vår förmåga. I det här fallet kolliderar mitt intresse för u-landsbiståndet starkt med de uppgifter som kommer om att människor tvångsrekryteras till arbeten, lever avskilda från sina familjer under bedrövliga förhållanden och inte är motiverade för dessa arbeten. Detta är allvarliga påpekanden, och det gäller djupt moraliska frågor.
Herr talman! Här säger fru af Ugglas att den mening som jag har uttryckt skulle innebära att ett förtryck får ersättas av ett annat. Men det har jag aldrig sagt. Och det finns ingen antydan om detta vare sig i det inlägg som jag haft här i kammaren eller det uttalande som Roine Carlsson har gjort i Bai Bang. Jag har klargjort att vi vänder oss mot tvångsarbete. Jag har klargjort att vi arbetar för att förbättra villkoren för dem som är sysselsatta i detta område. Och vi undersöker frågan med de möjligheter som står oss till buds. Men vi tar inte en anklagelse för god förrän den har blivit styrkt. Och det tycker jag är väsentligt i en rättsstat, oavsett om man uttalar sig om förhållanden i sitt eget land eller i något annat.
Herr talman! Jag tycker att jag börjar märka en viss glidning i utrikesministerns attityd. Skall jag uppfatta det så att utrikesministern nu är beredd att ta denna frågeställning på allvar och ta upp frågan med de vietnamesiska myndigheterna och att utrikesministern inte tänker förorda att Sverige ingår nya avtal med Vietnam, innan denna fråga har blivit ordentligt klarlagd, så att vi med säkerhet vet att det rör sig om frivillig arbetskraft på rimliga villkor? Och tar utrikesministern därmed också avstånd från statsrådet Roine Carlssons uttalande i Hanoi?
Herr talman! Det svar som jag har avgivit tillsammans med de repliker som här har förekommit gör fullkomligt klart vad som är regeringens inställning till tvångsarbete, var det än förekommer, och att vårt bistånd kommer att användas för att förbättra förhållandena och naturligtvis inte samverka med något tvångsarbete. Min eller regeringens inställning till detta har inte förändrats under denna debatt, utan den har varit ursprunglig och har återgetts korrekt i mitt svar inledningsvis.
Herr talman! Tyvärr delar jag inte utrikesministerns uppfattning att det efter denna debatt står klart för kammaren var utrikesministern och regeringen står i de här frågorna. Därför måste jag upprepa mina frågor: Tänker utrikesministern avhålla sig från att förorda att något avtal med Vietnam ingås tills dessa frågeställningar har blivit ordentligt klarlagda? Tar utrikesministern avstånd från statsrådet Roine Carlssons uttalande i Hanoi? Och vilken är regeringens syn när det gäller tvångsrekryterad arbetskraft och svenska biståndsprojekt?

Herr talman! För riksdagens nya ledamöter bör det i dag föreliggande betänkandet från konstitutionsutskottet om i motioner aktualiserade författningsfrågor erbjuda god information om den debatt som under senare år har förts om dessa spörsmål. Vi som länge sysslat med denna del av riksdagsarbetet kan möjligen tycka att det mest rör sig om upprepningar. Det finns inte en enda primör i den grundlagsbukett med 14 inslag som utskottet härmed överräcker till kammaren. Vi brukar här i landet gärna hävda att de politiska partierna har vinnlagt sig om att komma överens om demokratins spelregler. Ytligt sett ger KU:s betänkande knappast syn för sägen. Till betänkandet är ju knutna 15 reservationer och 5 särskilda yttranden. Enligt den ordning som vi har bestämt oss för i syfte att inte ta för lång tid i anspråk kommer i debattens inledningsskede att beröras samtliga delar av betänkandet, utom den som rör kollektivanslutningen och frågan om vidgad rösträtt för invandrare. Från socialdemokratiskt håll behandlas dessa avsnitt senare av Kurt Ove Johansson och Kerstin Nilsson. Efter det att vi senast debatterade ämnet här i kammaren har arbetsgruppen för grundlagsfrågor presenterat ett diskussionsunderlag som rör bl.a. några av de frågor vi har uppe i dagens debatt, nämligen den gemensamma valdagen, upplösningsinstitutet och mandatperiodens längd. Grundlagberedningen gick bet på att uppnå enighet om någon handlingslinje. Den borgerliga regering som 1981 fick betänkandet från kommittén för behandling konstaterade att det inte fanns förutsättningar för proposition före 1982 års val. I stället blev det överläggningar mellan företrädare för de fem riksdagspartierna. Därvid enade man sig om att fullfölja ansträngningarna att finna en tillfredsställande lösning på framför allt de av mig redan nämnda frågorna samt frågorna om proceduren vid regeringsbildning och regeringens arbetsformer. De två senare spörsmålen finns inte med i här behandlade motioner. Den 29 oktober i år meddelade vår nuvarande justitieminister Ove Rainer att den nya regeringen ämnar arbeta efter samma modell som den borgerliga för att om möjligt brygga över meningsmotsättningar. Medlemmarna i arbetsgruppen har redan sammanträtt en gång under den nye ordföranden, och fortsättning följer i början av februari. Utskottets majoritet har tagit fasta på ambitionen hos partierna att genom en ny prövning skapa underlag för en författningspolitisk reform med första beslut under innevarande valperiod. Skall sådana förhandlingar ha utsikter att ge resultat, måste olika företrädare för partierna vara beredda att både ge och ta. Därför avvisar utskottet den folkpartimotion som begär förslag om införande av fyraåriga mandatperioder och om avskaffande av den gemensamma valdagen. Centermotionen, med Bertil Fiskesjö som första namn, tar upp flera av de frågor som skall diskuteras vidare i arbetsgruppen. Därför förordar en majoritet av socialdemokrater och moderater samt vpkrepresentanten i utskottet att motionen överlämnas till arbetsgruppen utan att någon ställning tas till inriktningen av det fortsatta beredningsarbetet. Jag tycker att det är litet mycket begärt av folkpartiet och centern att de skall få diktera innebörden i en författningsöverenskommelse. Skulle riksdagen följa deras rekommendationer, kom överläggningarna i arbetsgruppen att starta från låsta positioner. Det vore olyckligt för fortsättningen. Jag vill fråga: Kan vi då hitta några gemensamma nämnare? Låt mig uttrycka en försiktig optimism. Från socialdemokratisk sida har vi velat framhålla att erfarenheterna från 1970-talet talar för att en viktig synpunkt, som bör beaktas vid en reform av våra grundlagar, är intresset av att skapa handlingsdugliga regeringar. Problemet erkänns även av de borgerliga, då de förenat sig med oss i avslag på kravet från vpk på slopande av spärregeln vid val till riksdagen — i varje fall den nuvarande spärregeln 4 96. Man kan även höra min företrädare som KU-ordförande, Bertil Fiskesjö, medge att det finns risker för det parlamentariska systemets funktionsduglighet, om vi får en alltför stor uppsplittring av riksdagen på många småpartier. Det finns länder där folk kan rösta in i riksdagen företrädare för ett tiotal partier. Men det är bara skenbart att detta ger möjlighet till ett allsidigt val mellan politiska budskap. Det brukar bli så att partierna efter valet låser in sig bakom slutna dörrar för att förhandla sig fram till ett nytt inför väljarna aldrig redovisat program. Vi socialdemokrater är medvetna om att tiden inte är mogen för att i samband med en aktuell författningsreform driva frågan om en reformering av det proportionella valsättet. Men man bör på andra sätt pröva hur man lämpligen skall förstärka möjligheterna att bilda handlingsdugliga regeringar inom ramen för ett parlamentariskt demokratiskt system.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 Om den gemensamma valdagen skulle ifrågasättas, hette det i den socialdemokratiska reservationen, borde det ske från det angelägna i att få till stånd ett fungerande upplösningsinstitut. Även önskemålet om en längre mandatperiod för riksdagen och de kommunala beslutande församlingarna förutsatte en omprövning av den gemensamma valdagen. Dessa ståndpunkter står vi fast vid. Vi har alltså inte alls slagit igen några dörrar inför samtal, där önskemål om ändringar från övriga partier kan ha andra bevekelsegrunder än våra. Ytterligare en sak vill jag peka på. Det var konstitutionsutskottet som i ett betänkande, som vi noggrant diskuterade, gav underlag för direktiven till grundlagskommittén. Därvid enades vi om att inte i detta sammanhang ta upp frågor om folkomröstningsinstitutet, frågan om vårval och frågan om personval, även om det kan finnas skäl att i senare sammanhang återkomma därtill. Jag yrkar avslag på de reservationer i vilka i dag krävs initiativ från riksdagen inom de områdena. Under den allmänna motionstiden väckte vi socialdemokrater förslag om förkortning till sju månader av fristen i den s.k. tiomånadersregeln vid stiftande av grundlag. I en annan motion har vi hemställt att minimitiden vid vilandeförklaring av rättighetsbegränsande lagstiftning skall vara sju månader i stället för de tolv månader som nu gäller. Vi har inte under utskottsbehandlingen vidhållit kravet på en omedelbar ändring. Även dessa frågor har den karaktären, att de bör behandlas i arbetsgruppen utan bindande direktiv. Regeringen bör verka för att en ändring av de nuvarande tidsfristerna kan genomföras i bred enighet, skriver ett enhälligt utskott. Beträffande de kommunala valen uttalade utskottet vid 1980/81 års riksmöte att regeringen borde på nytt ta upp frågan med sikte på att förslag skall läggas till riksdagen före nästa val. Här har justitieministern aviserat en utredning. Det betyder att riksdagen inte i dag behöver göra något ställningstagande beträffande systemet vid val av kommunfullmäktige. Vänsterpartiet kommunisterna har återkommit till utskottet, och därmed återfinns i reservationer från dem synpunkter på och förslag om statsskicket och regleringen i grundlag av de demokratiska frioch rättigheterna. Jag skall avslutningsvis något kommentera de frågorna. Vpk återkommer alltså med förslaget om en ändring av statsform till republik, och i bilaga till betänkandet finns förslag till nödvändiga ändringar av regeringsformen. Utskottsmajoriteten yrkar avslag på förslaget under hänvisning till ställningstagandena i samband med tillkomsten av 1974 års regeringsform. Då rensades bort de sista rester som formellt kvarstod av en personlig kungamakt, och vi har under de senaste åren exempelvis upplevt hur riksdagens talman på ett utmärkt sätt har uppträtt i rollen som regeringsbildare. Det var en uppgift som kungen tidigare hade. Monarkens ställning är i dag rent representativ, och därför finns ingen anledning att just nu aktualisera det socialdemokratiska partikravet på republik. Skulle mot förmodan en renässans uppstå för en personlig kungamakt blev läget ett annat. Jag är säker att en folkmajoritet då vore beredd att övergå till nytt statsskick, men i dag saknar frågan aktualitet. Vänsterpartiet kommunisterna uppmanar i en motion riksdagen till vakthållning kring de medborgerliga frioch rättigheterna. Det är riksdagens ansvar att vara på sin vakt mot tendenser till urholkning av dessa rättigheter, heter det i motionen. Jag vill hävda att riksdagen levt upp till detta ansvar. På s. 6-7 i vårt betänkande redovisas ett omfattande utredningsoch lagstiftningsarbete. Under min tid i utskottet och i den första frioch rättighetsutredningen har jag haft tillfälle att medverka till en förstärkning av de medborgerliga frioch rättigheterna. Jag tror därför inte att konstitutionsutskottet har gjort sig förtjänt av snubbor från kommunisterna i detta avseende. Vi står också inför omfattande reformer inom yttrandefrihetslagstiftningen, där målet är att ge ett i princip lika starkt skydd åt andra offentliga uttrycksformer som sedan länge har tillerkänts det tryckta ordet. Jag vill tillägga: Grundlagens rättighetsregler verkar inte endast på rättslig väg. De fyller också en viktig uppgift av psykologisk natur genom att mobilisera medborgaropinionen till försvar för rättigheterna. Ytterst är frioch rättigheterna beroende av ett fast rotat demokratiskt medvetande hos medborgarna och en därur vuxen vaksamhet mot alla ansatser att förkväva de grundläggande friheterna. Ytterligare en synpunkt på vänsterpartiet kommunisternas krav på tillsättande av en fempartiutredning; de har tidigare medverkat i frioch rättighetsutredningar.

Det förhåller sig i själva verket så att inte ens det starkaste grundlagsskydd för frioch rättigheter hjälper om medborgarnas demokratiska medvetande sviktar. Att den viktigaste garantin för de grundläggande frioch rättigheterna är demokratins förankring i folkopinionen bestyrks av att de vidsträckta frioch rättigheter som i dag tillkommer de svenska medborgarna i betydande omfattning har vuxit fram utan stöd i grundlagen. I en reservation begär vänsterpartiet kommunisterna, i anslutning till en motion av Jörn Svensson, att riksdagen skall hos regeringen begära utredning om och förslag till förbud mot s.k. lobbyföretag. Från socialdemokratisk sida nonchalerar vi inte påtryckare av den typ som verkningsfullt beskrevs i ett TV-program som motionären refererar till. Programmet belyste olustiga metoder för påverkan. Det vill jag gärna hävda också som min uppfattning.

Herr talman! Jag vill efter denna översiktliga och rapsodiska redogörelse för betänkandet yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.